Herr talman! Fröken Ljungberg blev förskonad från att få lyssna till det avsnitt i den föregående talarens anförande som rörde villor och småhus, och det är jag glad för att hon blev. Annars hade hon väl sagt: Gud bevare mig för mina vänner! Fienderna klarar jag väl alltid. Den prestation som herr Wennerfors gjorde måste lämna kvar ett beklämmande intryck. Det var ju fantastiska överdrifter. Jag vet inte om anledningen till hans uttalanden var, att han inte fått till stånd någon debatt ute i buskarna och att det dörför var sådant material som han nu vräkte ut över kammaren. Annars kunde ju den högt ärade föregående talaren läsa vad som står i statsverkspropositionen, nämligen att regeringen föreslår ändringar i villkoren för småhus, så att de skall kunna bli tillgängliga för och öka valfriheten för en större del av svenska folket, och det understryker utskottet. Det är den påtagliga verklighet, mot vilken bakgrund detta egendomliga utslag av politisk förkunnelse, som vi nyss fick lyssna till, skall ses. Jag kan instämma med de andra talarna som alla har sagt att det här varje år blir en debatt som är likartad. Det gäller alldeles speciellt i år, då nämligen, såsom fröken Ljungberg sade, underlaget för diskussionen inte inbjuder till några större utsvävningar, därför att det inte framläggs några förslag till ändringar på väsentliga punkter av sådan storlek, att de kan bli föremål för några principiella diskussioner. Man skulle därför kanske kunna föra en debatt mot bakgrunden av vad som har hänt förut i tiden eller var vi står i dag eller med perspektiv mot framtiden. Man kan lägga vilket som helst av detta till underlag för debatten i dag, men jag föreställer mig, att vilket avsnitt man än skulle ta upp, skulle det, om man skall göra det grundligt, ta en så lång tid att vi inte kan räkna med att kammaren har tillräckligt tålamod för en sådan debatt. En sak var genomgående i anförandena från företrädarna för de tre oppositionspartierna, nämligen att bostadspolitiken inte har lyckats. Det beror naturligtvis på i vilket perspektiv man ser det. Utgår man från perspektivet från mitten av 1940-talet, kan stora framgångar påvisas. Vi vet att bostadsbristen är mindre i dag än den var då. Boendetätheten är annorlunda. I mitten av 1940-talet bodde ungefär 100 personer per 100 rum, i dag är det 100 personer per 130 rum. Det är alltså en förändring av boendetätheten som ett uttryck för bostadsbristen. Vi vet också att människors möjlighet att kunna efterfråga en större och bättre bostad är mycket annorlunda i dag än i mitten av 1940-talet. Men ser vi det emot dagens krav på vår sociala standard är det klart att vi har väldigt mycket skavanker. Våra vär deringar ändras ju snabbt i detta avseende. Ser vi detta i ett perspektiv framåt, har vi stora krav på gemenskapen i samhället för att förändra bostadssituationen, så att alla människor skall kunna bo så bra som de behöver. Det hela beror alltså på hur man betraktar det. Bostadspolitiken har hitintills lyckats att uppnå den målsättning man har ställt upp för sig efter hand. Vi förskjuter målsättningen längre framåt i tiden och ställer allt högre mål framför oss. Självklart kan inte målen uppnås i det ögonblick de ställs, men det är alltså dit man skall sträva. En fråga som har varit föremål för eviga debatter och kommer att vara föremål för debatter är detta med konkurrens på lika villkor, som det så populärt heter. Ingen har klarat ut vad det är för någonting. Ingen vill ge sig in på den diskussionen reellt. När man talar om konkurrensfrågorna, är det alltså spörsmålet om att byggmästarna inte har möjlighet att konkurrera på bostadsmarknaden, detta trots det är den näringsgren i detta samhälle, som har de mest gynnade villkoren av någon näringsgren, som får så förmånliga villkor att bedriva sin näring som byggmästarna får. Det finns ingen kategori som har så gynnsamma villkor. De får hjälp till förmögenhetsbildning och hjälp till kontinuerlig drift. Trots det klankar man för att byggmästarna inte har tillräckligt gynnsamma villkor, inte har konkurrens på lika villkor. Man blandar samman begreppen — och det är naturligtvis förutsättningen för att debatten skall kunna gå hem. Det är två delar det hela rör sig om. Dels är det frågan om när man skall uppföra husen, dels när byggnaderna förvaltas och alltså lägenheterna hyres ut. Byggmästaren kommer in och gör sin prestation, saluför en vara. Byggnaden uppförs inom en begränsad tid, den projekteras under något år och byggs under något år och man levererar varan färdig och klar, fixerad kanske innan den beställs, medveten om vad den skall kunna kosta. Man kan bjuda ut projektet till flera företag som kan tillverka den, och man kan alltså få konkurrens om tillverkningen av huset. Produkten tillverkas under en begränsad tid, är klart fixerad och kan således mätas. Då kan man åstadkomma konkurrens i tillverkningsledet mellan olika slags byggmästare, oavsett om de är privata eller kooperativa eller om det rör sig om allmännyttiga bostadsföretag som uppför hus i egen regi. I sådana fall kan man få jämförbarhet i fråga om pris och produkt och samtliga säger i alla fall att de vill vara med om detta. Det är bara det att det är mycket svårt att förmå de privata byggmästarna att vara med om konkurrens, ty det är de som är mest angelägna om att förhindra konkurrens i ledet genom att träffa förhandlingsuppgörelser med sådana som kan köpa hus, d.v.s. allmännyttiga och kooperativa företag samt kommuner. Detta är alltså ett sätt att hindra konkurrens, men det motarbetas i varje fall av de organisationer som verkar för de allmännyttiga och kooperativa företagen, och detta i syfte att få konkurrens vid upphandlingen av bostadshus. Går vi sedan över till förvaltning av husen, ägandet av dem och så att säga försäljning av produkten lägenhet till hyresgästerna, kommer vi in på en helt annan sak. Det är praktiskt omöjligt med konkurrens i den enkla mening som åsyftas i sådana sammanhang, ty man håller i alla fall på att sälja varan under 60—70 år. Om man när man startar ett bygge säger att man kommer att begära en hyra som är så och så stor innebär detta ingen förpliktelse med avseende på framtiden. Av erfarenhet vet man att när möjligheter erbjuds kommer priserna att höjas och bestämmas av andra faktorer, och de löften som vederbörande kanske svängde sig med när marken tilldelades gäller inte läng re. Det förhåller sig nämligen så — och det ligger ingenting egendomligt i detta att det på den här marknaden finns två helt skilda företagskategorier. Den ena kategorin är de privata företagen — alla ekonomiprofessorer har gått ut så nu vågar jag tala i en sådan här fråga — och de är enligt nationalekonomin vinstbestämda och har ett syfte, nämligen att ge ägaren vinst. Den andra kategorin utgörs av självkostnadsbestämda företag och har ingen annan uppgift än att till självkostnad fylla sin funktion i samhället. Dessa två företagskategorier har olika mål och kan under sådana förhållanden inte tävla. Det ligger en garanti för framtida hyressättning i de självkostnadsbestämda företagen just på grund av deras mål. Men det finns inte någon garanti för social funktion av detta slag då det gäller de vinstbestämda företagen, ty målet är härvidlag att ge ägaren största möjliga vinst. Självfallet vill dessa företag producera en god vara på ett för ögonblicket socialt acceptabelt sätt, men det saknas garanti för att de i alla lägen fyller sin sociala funktion. Här finns alltså en väsentlig skillnad. Skulle vi kunna komma överens om att skapa konkurrensvillkor som är bättre än de nuvarande beträffande upphandlingen av bostadshus, tror jag inte det är möjligt att komma överens om att åstadkomma lika villkor då det gäller konkurrensförhållandena vid förvaltning av bostadshus ty härvidlag rör det sig om skilda målsättningar. En annan sak som berörts av alla talare är paritetslånet. Här har moderata samlingspartiet i gott sällskap med Entreprenörsföreningen, Skattebetalarnas förening, Näringslivets byggnadsdelegation och hela den sektorn hållit fast vid sin tidigare inställning att paritetslånet inte är bra liksom inte heller att samhället över huvud taget lägger sig i bostadsfinansieringen. Det vet vi att man tycker i moderata samlingspartiet, och det är en klar och renhårig ståndpunkt. Vidare antydde herr Mundebo att det redan nu kan vara en del svagheter förknippade med paritetslånen, som gör att vi kanske måste pröva om hela systemet. Nu är man dock inte beredd att göra det. Det är jag tacksam för. Självfallet är pressen på folkpartiet hård från sådana finansiärer som känner sig störda av att paritetslånets villkor verkar och kommer att verka framdeles. Det råder emellertid några missuppfattningar rörande paritetslånen, som jag tycker det är viktigt att här klara ut. Det har sagts att paritetslånen förutsätter en jämn ränta på 5 procent. Detta är felaktigt. I stället är det förutsatt att högre och lägre låneräntor skulle jämnas ut i tiden. Man har sålunda velat eliminera alla rörliga räntor. Och då räknade man med en medelränta på 5 procent under den tid som det var fråga om. Man ville jämna ut räntenivåerna och förutsatte inte, som den ärade talaren sade, en ojämn räntenivå. Man räknade där realistiskt för framtiden. Vad är det då som hänt som skapat bekymmer och som nu har föranlett Kungl. Maj:t att tillsätta en speciell utredning? Jo, det hände något som ingen hade förutsatt, nämligen att vi fick en hög räntenivå. Som bekant berodde den inte på vårt eget förvållande utan på omständigheter utanför vårt lands gränser. Vidare fick vi en möjlighet att hålla igen byggnadskostnaderna då lånen skulle utbetalas. Den möjligheten fick vi därför att staten engagerade sig hårt i bostadsbyggandet. När lånen kom till låg byggnadskostnaderna därför stilla, och 1967, 1968 och 1969 blev det i vissa lägen t.o.m. en nedgång. Det hade man inte räknat med. Inget vet emellertid om det höga ränteläget eller de stillastående byggnadskostnaderna kommer att bli bestående. byggnadskostnaderna sådana som de kommer till uttryck i lånehandlingarna när man söker statliga lån. Då kommer det till ett nytt led som inte finns med i indexet. Byggherrarna har haft ambitioner att trots ökade materialoch lönekostnader hålla igen byggnadskostnaderna och därigenom har man i de hittills redovisade siffrorna kunnat eliminera de kostnadsökningar som kommit till uttryck i index. Jag är inte säker på att resultatet skulle blivit detsamma om man hade gjort den prövningen i dag, men det blev effekten vid den prövning som gjordes i slutet på 1969 och som hade samma sifferunderlag som det herr Mundebo här talade om. Det kan möjligen nu ha blivit ett genomslag i början på detta år. Det får vi se när siffrorna räknats fram. Jag tror att det kan bli en förskjutning i byggnadskostnaderna, även om ingen av oss önskar det. Om det är så att vi måste ändra på paritetslånereglerna därför att vi har lyckats hålla byggnadskostnaderna i schack, så må vi göra det, ty något mera underbart kan väl inte hända än att vi lyckas med våra strävanden i det fallet. De framgångar vi hittills noterat i det fallet har nåtts genom aktiviteter från statsmakterna och myndigheterna och tack vare hårda nypor i umgänget med dem som bygger och förvaltar bostadshus. Tillåt mig sedan att ta upp en annan sak som fröken Ljungberg berörde och som väckte hennes irritation, nämligen den motion som Mats Hellström står som huvudmotionär för. Den berör en liten sektor, och sträcker ut en hand och tar ett litet grepp om frågan att åstadkomma ett bättre tillstånd i de nya bostadsområdena. Vi har i dag det villkoret att staten för sina lån stipulerar att lägenheterna skall förmedlas av bostadsförmedlingarna, om kommunerna så begär. Detta villkor ställs redan nu. Det har emellertid visat sig att byggherrar av alla kategorier har önskat få ekonomiskt så välartade hyresgäster som möjligt och därför uppställt snäva schematiska regler, varigenom de kunnat slå ut sådana kategorier som vi kanske framför allt hade i tankarna när vi engagerade staten i bostadslångivningen. Denna är ju inte avsedd för att byggmästarna skall få mycket att göra eller något sådant utan har uteslutande en social uppgift, nämligen att se till att framför allt de som har de minsta möjligheterna att skaffa sig en god bostad med egna medel skall kunna få en lägenhet genom samhällets försorg. Genom bostadslångivningen påverkar därför staten prisbildningen och utformningen av lägenheterna. Det är alltså ett socialt ärende förknippat med långivningen. Om de som får sådana lån av staten inte handlar i linje härmed, är det samhällets uppgift att se till att de gör det. De organ som praktiskt kan fungera i denna riktning är bostadsförmedlingarna, som genom hänvisningen av bostäder till dem som är anmälda hos dem kan placera in dessa människor i de nya bostadsområdena. Frågan är emellertid inte löst i och med detta. Bostadsförmedlingarna kan kanske inte placera familjerna i fråga i lägenheter som är stora och goda nog. Trots att de har ett socialt stöd har dessa familjer kanske inte resurser att efterfråga sådana lägenheter. Den 1 april i år beslöt riksdagen hemställa till regeringen om en utredning om en förbättring av bostadsstödet. Vi stod eniga bakom denna begäran, som var motiverad av kravet att även andra låginkomsttagare än de som har barn under 16 år skall kunna komma i fråga. Vi krävde en översyn av låginkomsttagarnas möjligheter att efterfråga lägenheter i speciellt de nya områdena, där den höga hyresnivån i förhållande till läget i äldre områden kan fungera som en tröskel som är svår att komma över. Det räcker alltså inte med att bostadsförmedlingarna säger att de skall ha lägenheten. Det krävs ett större grepp för att klara dessa frågor. Att den begärda utredningen inte löser hela frågan betyder emellertid inte att man skall avstå från den. Det är för mig helt klart att en fastighetsägare som vill ta ett lån, vilket har en social funktion, men inte vill fylla denna inte heller skall få lånet. Det sociala ärendet är ju det primära vid långivningen. Det bör vi inte glömma bort när vi diskuterar denna fråga. Jag tycker att vi borde angripa denna fråga, eftersom den genom ändrade sociala värderingar alltmer drar till sig uppmärksamheten. Riksdagen beslöt för några veckor sedan att kräva en förbättring av bidragen på detta område för att undvika s.k. kategoribebyggelse. Härmed åsyftades då inte kategoribostäder i den gamla meningen, d. v. s. bestämda hus för barnrika, fattiga o.s. v., utan det är i dag andra uppdelningar som ter sig stötande. Vi ser nu på detta på ett helt annat sätt än för 25 år sedan. Med dagens mått mätt framstår den kategoribebyggelse som finns som ett otillfredsställande fenomen, som vi vill råda bot på. Ett sätt härför är bidragsgivningen. Bostadsförmedlingsaktivitet och en bättre utformning av miljön är andra. Utredningar pågår inom servicekommittén och på andra håll om förbättring av den yttre miljön, om bostädernas utformning o. s. v. Vad som är väsentligt är att ge människorna ekonomiska möjligheter att efterfråga en bättre och socialt riktigare miljö, och det gör man både genom långivningen och genom bidragsgivningen liksom att taga ställning till vem som skall betala den service som skall tillhandahållas inom respektive bostadsmiljöer. Jag skall inte lägga mig i Kungl. Maj:ts förehavanden — även om det i varje fall när man talar från denna talarstol kan förefalla vara ett kort av stånd till dessa — men jag vill säga att det från min synpunkt framstår som riktigare att sammanföra dessa frågeställningar i en enda utredning och att inte låta bostadstilläggen hamna i familjepolitiska utredningen och andra frågor i andra utredningar. Det vore kanske skäl i att ta ett samlat grepp med utgångspunkt i de krav vi i dag vill ställa på den verklighet vi lever i och med sikte på framtiden, så att vi kan få en sådan — för att använda detta enkla uttryck — förbättrad jämlikhet i boendet som vi i dag tycker är väsentlig och ställer upp som mål. Jag har gjort en rad anteckningar beträffande uttalanden om småhusen som boendeform — man: försöker skapa splittring mellan partierna därvidlag. Småhusen är ju en boendeform som man i skilda sammanhang pläderat för såsom varande bättre än flerfamiljshusen. Jag har vid åtskilliga tillfällen försökt klarlägga att detta är ett farligt sätt att resonera, därför att småhusen passar en del människor under vissa perioder av deras liv, medan de för andra inte passar någon gång. Om småhuset vore det eftersträvansvärda målet för alla finge vi ju riva våra städer. Småhuset är den helt naturliga boendeformen i vissa samhällen — där vore det onaturligt att bygga flerfamiljshus. Men det är också onaturligt att bygga småhus exempelvis mitt inne i Stockholms centrum. Det gäller vidare att se till att småhuset blir tillgängligt för alla kategorier och inte görs tillgängligare för dem som har styrka i sin egen köpkraft. Den problematiken har vi i och för sig inte att behandla i detta sammanhang, men jag tycker det är viktigt att vi inte bortser från den. Med nuvarande ordning är villaägandet på grund av gäldränteavdraget speciellt gynnsamt för de människor som har höga inkomster. Ett exempel gavs för några veckor sedan på en konferens i Folkets hus här i Stockholm, där det redovisades att en familj med 50 000 kronors inkomst som har två barn och bor i villa genom gäldränteavdraget på lånen i villan får lika stor subvention som fem 25 000 kronorsfamiljer med vardera två barn som bor i flerfamiljshus. Det är den effekten jag personligen tycker är stötande. Det bör vara möjligt för alla, oavsett deras inkomstläge, att kunna efterfråga småhuset, om vederbörande personligen bedömer det som varande en bra boendeform. Men jag tror att många som talar för villorna ser det mera som ett kapitalplaceringsobjekt och inte som en boendefråga. Det görs i dag stora ansträng ningar — jag vet det bl.a. genom ett allmännyttigt bostadsföretag i min hemkommun — att bygga småhus just för dem som behöver ha småhuset under en period av familjens utveckling. Men man stöter på stora svårigheter, ty småhuset är en dyr boendeform i städerna, där markpriset ligger högt. Nu har Kungl. Maj:t föreslagit att ett hinder skall raseras, och det är minimigränserna. Då kan man alltså bygga mindre småhus och göra det möjligt för människor med lägre inkomster att också kunna efterfråga sådana. Det tycker jag är en önskvärd utveckling. Gäldränteavdraget måste man ta hänsyn till. Jag har en konkret bild från Göteborg, där ett allmännyttigt bostadsföretag byggde ett förnämligt småhusområde ute vid kusten, inte långt från badmöjligheter. Det låg söder om älven, varför vattnet inte var så förorenat, och det var attraktivt ur många synpunter. Emellertid visade det sig omöjligt att få hyresgäster att teckna sig för husen, så att dessa skulle kunna stå uthyrda när de blev färdiga. Som regel är ju teckningen klar när husen är färdigbyggda, frånsett någon liten marginal av hus som är svåra att hyra ut. Men här fanns det inte alls personer som var villiga att hyra dessa snyggt byggda småhus. Vad fick man göra? Jo, man fick slopa detta och avyttra husen genom kontant försäljning. Vad hände då? Jo, folk lade sig i sovsäckar flera nätter för att hålla sin plats i kön och få en nummerlapp som berättigade dem att köpa ett hus. Genom gäldränteavdraget uppstår i dessa hus en minskning av boendekostnaden som i ett hyreshus inte skulle ha kommit de boende till del. Vi har i våra hem fått oss tillsända broschyrer — jag tog tyvärr inte med någon i dag — där bankerna, som ju är intresserade av all kapitalplacering, med konkreta exempel visar vad ett radhus i respektive hyreshusform, bostadsrättsform och ägandeform kostar den boende. Där framgår att det finns klara skillnader i månadskostnaderna, och detta bör ge en tankeställare för dem som pläderar för villaägandet, vilket är någonting annat än att bo i småhus. Herr talman! Jag skall inte ta tiden mycket mer i anspråk, men jag vill säga några ord till herr Mundebo, som målar en alldeles felaktig bild av läget. Han försöker att med motstridiga resonemang bevisa att den bostadspolitiska målsättningen inte har förverkligats. Hela hans resonemang är fyllt av påståenden som att >man inte kan lita på bostadsförmedlingens statistik; den är felaktig; men bostadsförmedlingen säger följande» o.s.v. På det sättet argumenterar han fram en situation beträffande byggnadskostnaderna och utvecklingen över huvud taget som är gynnsam från hans agitatoriska synpunkter. Man sitter då och väntar på vilka förslag som skall komma. Hur vill folkpartiet kunna råda bot på det nuvarande tillståndet? Det enda konkreta förslag som herr Mundebo framförde i syfte att förverkliga den bostadssociala målsättningen var bättre villkor för de enskilda byggmästarna. Jag tror därför att herr Mundebo behöver ta sig en funderare på vad han sagt i sitt anförande. Det stämmer nog inte med hans innersta tankar, låt vara att det ju inte alltid är sådana tankar som skall komma till uttryck i bostadsdebatten. Herr talman! Även om jag inte närmare angivit reservationerna, har jag försökt att skumma över huvudpunkterna i dem. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När man för fram litet skarpare och mera kritiska argument än vanligt slår herr Bergman ut med armarna och säger: Detta egendomliga utslag av politisk förkunnelse! Men skarpare och mer kritiska argument är enligt min mening nödvändiga när det gäller debatten om småhus och villaägande. Jag är medveten, herr Bergman, om att regeringen uppfattat trycket från konsumenterna härvidlag. Man har insett att andelen småhus, d.v.s. 30 procent, är alldeles för låg och att konsumenternas behov måste tillfredsställas genom att regeringen ytterligare främjar produktionen av småhus. Det kanske kan sägas att regeringen sålunda är på rätt väg då andelen ökas, men vi tycker att den bör ökas i högre takt. Dessutom har i denna debatt särskilt från vänsterhåll, och inte minst inom «det socialdemokratiska partiet, framförts sådana argument som gör att man inte riktigt vet vart ni vill komma när det gäller dessa frågor. Jag är också medveten om, herr Bergman, att småhusen passar en del människor men inte andra. Men de människor de passar är avsevärt flera än ni tror. Sedan säger herr Bergman att gäldränteavdragen gynnar de höga inkomsttagarna, och det är jag också medveten om. Det har emellertid införts andra regleringar som innebär att denna effekt har uppvägts. Det kan inte heller vara enbart de höga inkomsttagarna som svarar för alla de pengar som nu kommer in i den statliga kassan. Den nya fastighetstaxeringen skall ju ge ett plus på 250 miljoner kronor, och detta kommer naturligtvis också att få betalas av de låginkomsttagare som har villor.

Herr talman! Bara tre punkter i all korthet! Herr Bergman sade att det varit ett genomgående tema hos oppositionen i dag att bostadspolitiken inte skulle ha lyckats, men det, herr Bergman, är väl att påstå litet för mycket. Jag uppehöll mig en hel del vid att bostadsproduktionen framför allt under 1960-talet har ökat oerhört, och det kan jag inte se som annat än någonting positivt.

Så har vi konkurrensen. Det var inte konkurrensen byggmästarna emellan vi var ute efter, utan det var möjligheterna för olika kategorier byggherrar och låntagare att få sina kapitalkostnadsbekymmer lättade på ungefär samma sätt. Herr Bergman menar att man med paritetslånesystemet nog har lyckats hålla byggnadskostnaderna i schack, men efter vad jag kan förstå är det ett felaktigt samband. Svårigheterna med paritetslånen kommer ju när den som har fått lån märker hur skuldbördan blir större och större. Vad skall man göra om 30 eller kanske 40—45 år, därest det tar så lång tid innan en låntagare kan klara upp sin ökade låneskuld till staten? Vad blir resultatet då? Den tredje punkten gäller bostadsförmedlingen. Paritetslånen har bostadssocial karaktär, säger herr Bergman. Ja, det är på sätt och vis riktigt, men lånet är också en kapitalinsats för att över huvud taget gardera en viss volym av produktion. Om man tar bort lånet från en fastighet, där fastighetsägaren — vare sig det är fråga om en allmännyttig stiftelse eller om någonting annat — inte har accepterat den hyresgäst som bostadsförmedlingen velat förmedla, vad blir då den sociala effekten?

Herr talman! Herr Bergman höll ett allmänt välvilligt anförande i dag, som jag upplevde det. Han berörde emellertid inte den fråga jag ägnade allra mest tid åt och kritik, nämligen de femåriga bostadsbyggnadsplanerna och de vådor som ligger i dem. Jag kan mycket väl förstå honom på den punkten, och jag skall inte ytterligare ta upp saken. Jag har bara velat notera förhållandet. Herr Bergman ställde sig också positiv till att sammanföra olika utredningar för att få en samlad översyn av en bostadssocial totalmiljö. Jag vill peka på att statsutskottets majoritet, inklusive herr Bergman, har avstyrkt centerns motionsyrkande i den frågan. Men det är möjligt att man i denna sena vår till sist kan räkna med töväder även på det området. Vi är glada för att våra krav på denna punkt kanske ganska snart kommer att tillgodoses, vilket jag också förutsatte i mitt tidigare anförande. Småhusen bör naturligtvis göras tillgängliga för alla människor. Det försöker vi göra genom förslag på bostadsområdet som tas upp i reservationer i det utlåtande vi diskuterar. Vi är beredda att ta ytterligare steg i denna riktning på andra områden. Framför allt är det barnfamiljerna som därvid kommer i fråga. Centerpartiet har accepterat regeringens beskrivning av bostadsbyggandets omfattning. Det ligger på en hög nivå vid internationell jämförelse. ändå har vi brist på bostäder i vissa orter. Vår relativt höga standard har medfört stor efterfrågan på bostäder, både bland yngre och äldre människor. Den starka befolkningskoncentrationen under senare år har framför allt bidragit till att det har uppstått bostadsbrist i expansionsregionerna. Denna utveckling kunde ha lindrats om det tidigare hade förts en mer aktiv lokaliseringspolitik. Vi har inte klagat på byggmästarnas villkor. Vad vi även i år har framhållit är att man måste försöka upprätthålla konkurrensen inom bostadsbyggandet. Regeringen har nu också ansett att den frågan behöver utredas. Vi yrkar på alt parlamentariker skall ingå i en sådan utredning, men den frågan har herr Bergman inte heller tagit upp till diskussion. I mitt tidigare anförande frågade jag, om det inte är ett samhällsintresse att parlamentariker deltar i en sådan utredning. Beträffande paritetslånen tror jag inte att jag har feltolkat förutsättningarna; jag avsåg att påpeka samma sak som herr Bergman gjorde.

Herr talman! Det fanns ett sympatiskt inslag i herr Bergmans inlägg, nämligen då han erkände att visst finns det skavanker på dagens bostadsmarknad — ja, sade herr Bergman, väldigt mycket skavanker. Jag hade faktiskt i min karakteristik inte formulerat omdömet så starkt. Men eljest uppvisade herr Bergmans anförande en ganska obekymrad inställning till dagens många problem, en ovilja att diskutera alternativa konkreta lösningar och en benägenhet att missförstå alternativa förslag. Vi har lyckats med bostadspolitiken, sade herr Bergman. Hur? Jo, genom att skjuta målsättningen allt längre framåt i tiden. Javisst, beträffande målsättningen sades ju 1946—1948 att bostadsbristen skulle avvecklas inom tre till fem år. De många människor som i dag, nästan 25 år senare, står i bostadskö vet förvisso att man har flyttat målsätt ningen allt längre framåt i tiden. Jag uppfattade det så att herr Bergman var nöjd med att den senaste tidens löneoch materialprishöjningar ännu inte har slagit igenom på boendekostnaderna. Men de kommer förvisso att göra det under de närmaste månaderna. Och vi bör nu satsa på att begränsa de höjningarna. »De förslag som folkpartiet har framlagt syftar bara till att ge bättre villkor för de enskilda byggmästarna>, var ett annat av herr Bergmans konstateranden. De förslag som vi lägger fram syftar till att ge bättre villkor för konsumenterna, för de människor som skall bo i bostäderna. Förslagen om ökad konkurrens, om justering av de övre lånegränserna, om totalentreprenad, om anbudskonkurrens och om en mer långsiktig planering har samma syfte: att förbättra situationen för de enskilda människorna. Det är nödvändigt att ta itu med gäldränteavdraget, sade herr Bergman. Kan vi få veta hur?
Herr talman! Att det var en överraskning för herr Mundebo att jag var missnöjd med dagens sociala verklighet förvånar mig. Efter alla de diskussioner vi haft i tredje avdelningen bör väl herr Mundebo vara på det klara med att det bland socialdemokraterna finns ett djupt missnöje med många sociala skavanker i samhället. Vi är för vår del angelägna om att vi i den utsträckning vi har makt och möjligheter och i den takt de ekonomiska resurserna det medger försöka avhjälpa dessa skavanker. Men, herr Mundebo, några alternativa konkreta förslag presenterades inte. I sitt anförande talade herr Mundebo om mer konkurrens, och därmed avsåg han bättre lånevillkor för privata byggmästare. I sin replik tillade han förslaget om totalentreprenad. Men detta är ingenting som folkpartiet hittat på, utan det är någonting som utvecklats på marknaden och inom branschen. även Kungl. Maj:t såg på ett mycket tidigt stadium till att denna fråga blev föremål för utredningar och analyser inom byggforskningen och den statliga byggindustrialiseringsutredningen. Är folkpartiets förslag på den punkten något alternativ? Detsamma gäller talet om att man skall ha långsiktig planering. Riksdagen har ju redan fastlagt en långsiktig planering. Nej, herr Mundebo, det är nog så att det är roligare och lättare att tala om den ena sidan av problemet än om den andra. Och de konkreta alternativen lyser helt med sin frånvaro. Herr Nilsson i Tvärålund säger att det finns en reservation för en utredning angående en bättre total miljö. Detta är ungefär som parfym; den kan dofta väldigt gott, men parfymerar man för mycket och för ofta doftar det inte så gott längre. Det är de sociala och ekonomiska konsekvenserna man måste analysera för att kunna åstadkomma en bättre social totalmiljö för alla människor. Frågan om hur vi skall ha det behandlas av en rad utredningar, och det pågår en ständig bearbetning av den frågan. Vilket uttryck den politiska viljan skall ta sig är en sak som kan övervägas av en statlig utredning. Men den saken behandlas inte på de olika forskningsområdena, och det är inte heller det som avses med förslaget i den reservation som herr Nilsson i Tvärålund pläderade för. Jag noterade med en viss glädje att fröken Ljungberg inte ansåg att bostadspolitiken var helt misslyckad — det var skönt att få veta det. Hon sade vidare att problemen i dag inte kan lösas på samma sätt som förr. Vi är helt eniga om den saken. Paritetslånen är ett sätt att ändra långivningen jämfört med t.ex. de gamla reglerna om räntegarantier. Men jag håller inte med fröken Ljungberg om att de problem som mö ter på detta område är förknippade med de villkor som samhället i dag erbjuder. Fröken Ljungberg är inte intresserad av konkurrensen mellan de privata byggmästarna. Men det är ju den saken som är betydelsefull. Det är nämligen de privata byggmästarna som uppför den alldeles övervägande delen av bostadshusen; jag minns inte exakt procenttalen, men jag gissar att 80 å 90 procent av samtliga bostadshus uppförs på entreprenad. En ökad konkurrens i entreprenadledet är alltså väsentligt för att vi skall kunna sänka byggnadskostnaderna. Jag vill sist rätta till ett litet hörfel — jag tror inte att det var en felsägning. Jag har inte sagt att paritetslånen hållit kostnaderna i schack, utan att vi genom statens, bl.a. bostadsstyrelsens, engagemang — jag sade kanske myndigheternas men avsåg bostadsstyrelsen — under de senaste åren har hållit byggnadskostnaderna i schack när det gäller det uttryck dessa tar sig i den slutliga belåningen. Den saken har i och för sig ingenting med paritetslånen att göra.

Herr talman! Det är möjligt att vi inom centern och socialdemokratin uppfattar bostadsmiljön helt olika. Herr Bergman liknade den vid parfym. Parfym kan ju förnöja, men den kan också vara till för att dölja vissa skavanker, och därför tycker jag inte att bostadsmiljön med vår värdering kan liknas vid parfym. Miljön är ju en realitet för människorna i samhället och den utgör en del av standarden. En bättre miljö är vad vi vill åstadkomma genom den samordnade utredning som jag fick ett intryck av att även herr Bergman förordade i sitt första anförande, och som jag uppfattade herr Bergman i hans replik återtog han inte nu vad han sade på denna punkt.
Herr talman! Jag skall inte förebrå herr Bergman om han inte uppfattade allt vad jag sade i mitt inlägg. De stenografiska referaten torde annars visa att jag hade konkreta förslag på alla de tre områden jag tog upp, nämligen bostadsbyggandets omfattning och fördelning, byggkostnaderna och lånebestämmelserna. Dessutom kan herr Bergman studera reservationerna och vår partimotion. Han kommer då att finna ytterligare en rad förslag till alternativa lösningar på dessa områden. Riksdagen har fastlagt den långsiktiga planeringen, konstaterade herr Bergman. Ja, men den har inte en tillräckligt långsiktig inriktning, och för vissa kommuner har systemet obestridligen inneburit en planeringsmässig försämring. Det är detta vi bör rätta till. Jag vill gärna konstatera att ingen här i debatten — i varje fall inte jag — har sagt att bostadspolitiken helt misslyckats. Jag har tvärtom framhållit att vår bostadsstandard i väsentliga avseenden förbättrats men att många problem kvarstår olösta. Det är alternativa lösningar av dessa problem som vi skall diskutera. Jag ställde en fråga till herr Bergman, nämligen hur herr Bergman vill ta itu med gäldränteavdraget. Frågan är fortfarande obsevarad. Jag tror det är många människor som är intresserade av det svaret.

Herr talman! Jag kan från början säga att jag inte tänker hålla något långt anförande eller avge någon deklaration om det bostadspolitiska programmet. Fröken Ljungberg hade rätt uppfattat saken när hon beskrev det på det sättet att jag har sett som min uppgift att försöka fullfölja det program som tidgare är fastlagt. Det gör jag därför att jag tycker att det är ett bra program, som vi mycket väl kan fortsätta att arbeta efter. Jag vill gärna säga — och härvid ansluter jag mig till flera tidigare talare — att jag är övertygad om att frågan hur vi på bästa sätt skall kunna producera bostäder av ändamålsenlig kvalitet kommer att vara en angelägen samhällsfråga även i framtiden. Vad jag möjligen har saknat i en del av inläggen i dag är insikt om nödvändigheten att sätta in bostadsbyggandet och bostadsefterfrågan också i ett större sammanhang. Herr Mundebo konstateradet att vi hade misslyckats med att förverkliga målsättningen på de tre punkter han tog upp. Jag tyckte inte den argumentering han anförde som stöd för sitt påstående var särskilt stark. Men vad han tydligen helt bortser ifrån är att vi lever i ett samhälle som är statt i ständiga förändringar. Jag tyckte att herr Bergman i sitt utmärkta anförande tidigare i dag vederlade herr Mundebos påståenden och klargjorde att vi aldrig når det mål vi ställer upp, därför att vi ständigt flyttar fram målsättningen på grund av våra ambitioner att gå längre. Vi får göra avvägningar mellan hur mycket som skall satsas på bostadsförsörjningen och hur mycket vi skall använda för att bygga upp skolan, socialvården 0. s. v. Inte minst är det ett starkt intresse att industrin skall få sin rimliga andel av byggandet. Under det senare året har vi kunnat hålla det program om 100 000 lägenheter som är fastlagt, och det har varit möjligt att göra detta med ianspråktagande av en allt mindre del av våra totala resurser. Bruttonationalprodukten har stigit kraftigt, men för att hålla programmet om 100 000 lägenheter behöver vi icke i dag ta i anspråk en lika stor andel av denna som för några år sedan.

Det är nödvändigt att vi har klart för oss att vi även framdeles måste se bostadsproduktionen i det större perspektivet. Vi får vara beredda att acceptera åtminstone vissa marginella förskjutningar i fråga om bostadsbyggandet. Vi hoppas emellertid att vi inte skall behöva komma tillbaka till den situationen att bostadsbyggandet utgör ett slags regulator som får anpassa sig starkt till konjunkturutvecklingen. Självfallet är vi å andra sidan beredda att när det finns utrymme göra en kraftigare mobilisering av resurserna för bostadssektorn än eljest. På så sätt har vi vissa år väsentligt kunnat överträffa programmet om 100 000 lägenheter. Att målsättningen 100 000 lägenheter även framdeles bör bibehållas har bostadsstyrelsen konstaterat i en prognos för senare delen av 1970-talet; även vissa bedömningar som har gjorts beträffande utvecklingen på 1980-talet pekar på detta. Man har funnit att en fortsatt nyproduktion av ungefär denna omfattning, 100 000 lägenheter, är till cirka hälften motiverad av befolkningsutvecklingen och den ökade hushållsbildningen. Resten av produktionen skall utgöra en ersättning för moderna och halvmoderna lägenheter som behöver mönstras ut ur beståndet. Från bostadsstyrelsens sida har framhållits att just ersättningsproduktionens fördelning mellan nybyggnad och ombyggnad är en betydande osäkerhetsfaktor i dessa kalkyler.

Bostadsstyrelsen framhåller att det finns osäkra faktorer även i andra av seenden och jag vill påminna herr Mundebo om vad exempelvis invandringen har betytt. Den stora invandringen under de senaste fem åren har ställt oss inför alldeles speciella problem på bostadsmarknaden. Nettoinvandringen har varit ungefär 25000 personer per år, och under 1969 nådde vi upp till det högsta antal utlänningar som någonsin funnits på svensk arbetsmarknad, mer än 200 000 personer. Jag kan nämna att antalet finska medborgare som arbetade i Sverige under 1969 uppgick till över 90 000; tidigare har det normalt varit cirka 65 000 personer. Det är uppenbart att detta reser stora anspråk på vår bostadsproduktion och att kommunerna ställs inför kravet från industrierna att skaffa fram bostäder för den arbetskraft som de behöver för att kunna ta vara på sina expansionsmöjligheter. Detta är en omständighet som nog inte tillräckligt har beaktats vid bedömningen av hur långt man har kommit när det gäller att lösa bostadsproblemet.

Jag tror det finns anledning — även för dem som intresserar sig för en så snabb lösning av bostadsfrågan som möjligt — att överväga, huruvida vi inte i vårt land har möjligheter att på ett bättre sätt än hittills tillvarata den reservarbetskraft som finns: gifta kvinnor kan gå ut i förvärvslivet, man kan kanske bättre utnyttja den äldre arbetskraften o. s. v. Jag tror att om man från industrins sida vinnlade sig om att i ökad utsträckning på det viset för söka fylla sitt arbetskraftsbehov, skulle en viss lättnad åstadkommas även på bostadssektorn. Trots att vi i dag bygger dessa 100000 lägenheter, är regeringen ständigt utsatt för uppvaktningar från kommuner och industriföretag som hävdar att det är ett livsintresse för dem att det byggs bostäder utöver den kvot som orten i fråga har blivit tilldelad av länsbostadsnämnden. Jag antar att de flesta som jag har rekommenderat att gå till bostadsstyrelsen med sina synpunkter där också har fått dessa frågor diskuterade. Jag tror således att vi kan ha anledning att nyansera bedömningen av huruvida vi har lyckats eller ej, inte minst med hänsyn till dessa starka anspråk som har ställts från industrins sida. Jag har noterat att fröken Ljungberg ärligt nog i diskussionen här sade, att hon inte kunde tillråda ett fortsatt bostadsbyggande eller i varje fall inte någon nämnvärd ökning av takten i bostadsbyggandet med hänsyn till att vi även hade andra intressen att tillgodose. Jag saknade däremot en sådan mera nyanserad bedömning i bl.a. herr Mundebos inlägg. Detta gäller också anförandet av herr Nilsson i Tvärålund, som framställde önskemålet, att alla kommuner borde få ett garanterat bostadsbyggnadsprogram, som skulle sträcka sig längre än dessa två år. Skulle vi tillgodose det önskemålet hade vi ingen handlingsfrihet. Därigenom skulle vi också ha berövat oss möjligheten att sätta in bostadsbyggandet på just de områden där vi har det starkaste behovet och den största bostadsbristen och där vi även ur näringslivets synpunkt har anledning att göra den kraftigaste satsningen. Jag kan mycket väl förstå att kommunerna kan ha intresse av att få planera på så lång sikt som möjligt — detta kan gälla inte bara för de expanderande kommunerna, utan också för de kommuner där man kanske kan räkna med ett oförändrat eller vikande befolkningstal. Önskemålet i och för sig är berättigat, men det är inte möjligt att tillgodose det, om vi samtidigt skall ha en viss rörlighet i fråga om bostadsproduktionen. Fröken Ljungberg var inne på frågan om det fria valet av bostad. Detta har herr Bergman redan bemött i sitt inlägg, och jag har inte mycket att tillägga på den punkten. Jag tycker bara att det skulle kunna sägas någonting om den förändrade situationen, när man nu nästan dagligen i tidningarna kan läsa annonser, vari sparbanker och andra utlovar, att den som vill spara pengar hos dem skall inom mycket kort tidrymd kunna få ett eget hem. Detta är i varje fall ett nytt inslag i marknadsföringen av bostäder som jag har sett under den senaste tiden, nämligen att man nu ställer i utsikt att dessa Önskemål skall kunna realiseras inom en mycket kort tid. Herr Wennerfors sjöng en lovsång till egnahemmet. Även det har herr Bergman bemött, men jag vill ändå på en punkt göra en ytterligare kommentar. Jag tror att den som har bott såväl i flerfamiljshus som i radhus eller egnahem kan göra värderingar och att man därvid kanske kommer till den slutsatsen att egnahemmen kan för familjen innebära vissa möjligheter som inte finns i flerfamiljshusen. Men det är ändå för snävt att se saken på det sätt som herr Wennerfors gör. I områden med flerfamiljshus kan man ofta tillskapa betydligt mer av anordningar för barnens trevnad och över huvud taget av möjligheter för dem att leka och få utlopp för sin fantasi. Egnahemsområdena representerar inte alltid i det avseendet någon speciellt gynnsam miljö. Det har gjorts undersökningar i detta avseende. Jag har fått ta del av en undersökning från Danmark, som visar att i verkligheten representerar en del av egnahemsområdena en betydande torftighet ur barnens synpunkt, medan man i flerfamiljshusområdena har kunnat bjuda en betydligt bättre miljö för barnen. Låt oss alltså inte i detta avseende fastna i något schablontänkande utan se klart på möjligheterna att i de olika bostadsformerna realisera kravet på en bättre miljö med de kompletteringar som är nödvändiga i detta sammanhang. I övrigt har jag inte anledning att kommentera debatten ytterligare. Jag har närmast funnit angeläget att här peka på betydelsen av en avvägning. Jag vill också starkt stryka under behovet av ett fortsatt bostadsbyggande på hög nivå. De som menar att bedömningarna leder till att vi snart skall dra ned bostadsbyggandet till en lägre nivå för att möta en mättnadssituation utan alltför svåra anpassningsproblem har fel. Jag tror att vi behöver inrikta oss på att bygga i ungefär nuvarande omfattning framöver. Vad beträffar det framtida bostadsbyggandets omfattning vill jag gärna säga, att, när vi nu får ett material från bostadsstyrelsen, tiden nog kan vara inne att låta en grupp av bl.a. parlamentariker diskutera frågan om hur vi skall utforma vårt framtida bostadsprogram. Jag tror att det är bättre att börja i tid. Vi har några år kvar av det nuvarande programmet, men jag tror ändå, att det kan vara lämpligt att man startar i god tid. Med anledning av att det i fråga om vissa andra utredningar har uttalats önskemål om att få till stånd en parlamentarisk representation vill jag säga, att jag tror, att detta är väsentligt när det gäller att bedöma bostadsbyggandets totala omfattning och inriktning. Då har vi intresse av att få olika åsikter representerade. När det blir fråga om att bedöma vissa mera tekniska problem beträffande lånesystemets utformning 0. s. v., bör saken med fördel kunna klaras av specialister, som nog har förutsättningar att arbeta bättre för att lösa dylika problem, och man bör inte ta upp sådana frågor till poli tisk diskussion i förväg. När utredningsarbete sker i form av enmansutredning kommer det också att bli möjligt att få till stånd diskussion om resultatet därav framöver. Herr talman! Jag skall inskränka mig till dessa synpunkter.

Herr talman! Jag kan i långa stycken instämma i vad herr statsrådet anförde. Vad som föranlett mig att begära ordet var statsrådets kommentar till frågan om de långsiktiga byggnadsramarna. Statsrådet ansåg att man med ett långsiktigt byggnadsprogram för hela landet skulle binda sig beträffande de förskjutningar i byggandet som konjunkturerna kan föranleda. Vi tror inte på detta. Vi har ju alla accepterat konjunkturreserven som skall vara det dragspel det här gäller. Det bör väl kunna utnyttjas i hela landet. Enligt vår åsikt vore det mycket olyckligt om de 200 kommuner som saknar långtidsplanerat byggande blir dragspelet vid konjunkturförändringar. Vi anser att bostäderna ingår som ett mycket viktigt element i en aktiv regionalpolitik, och därför bör alla landets kommuner ha en långsiktig planering. De motiv som statsrådet anförde i fjolårets statsverksproposition utgör enligt vår mening en negativ värdering av över 200 kommuner i vårt land. Enligt fjolårets statsverksproposition bör förslaget om denna långtidsplanering begränsas till orter och regioner med klart expansivt näringsliv och en långsiktig positiv befolkningsutveckling. Programmet för de senaste tre åren av femårsperioden har enligt statsverkspropositionen till syfte att utgöra underlag för en långsiktig planering av bostadsbyggandet i orter där sådan planering är behövlig och meningsfull. Man måste alltså dra slutsatsen att det i över 200 kommuner inte är menings fullt med ett långsiktigt byggande, en inställning som enligt vår åsikt kan få psykologiskt sett mycket negativa effekter. Jag hoppas att detta inte är regeringens mening, men resultatet blir i alla fall detta. Företagare av alla slag kommer att säga sig att detta är statens prioritering då det gäller samhällsutbyggnaden. Den logiska slutsatsen måste bli att de 200 kommunblocken inte har en positiv befolkningsutveckling och saknar behov av ett kontinuerligt byggande och att det därför inte finns något underlag för en långsiktig planering. Vi vill att byggnadsramarna skall omfatta hela landet och menar att det inte alls föreligger de risker i form av låsning vid konjunkturbedömning som regeringen förutsätter. Då det gäller regionalpolitiken måste enligt vår mening bostadsbyggandet ingå på ett mycket mera målbestämt sätt än hittills.

Herr talman! Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse över flera inslag i inrikesministerns anförande. Det gäller det klara konstaterandet att bostadsbyggandet även under de kommande åren bör ligga på en hög nivå liksom också att det inte får bli en regulator vid konjunktursvängningar. Beträffande den senare punkten hoppas jag inrikesministern inte bara talade för sig själv utan för hela regeringen. Vi tycks vara oense främst då det gäller bedömningen av nuläget och utvecklingen under de senaste åren. Jag menar att vi uppnått vänsentliga förbättringar på bostadsmarknaden men att vi inte lyckats förverkliga de mål som vi för åtskilliga år sedan ställde upp. Inrikesministern ansåg att min argumentering på denna punkt är svag. Men vi vet ju ändå genom bostadsstatistik, bostadsundersökningar och genom egna erfarenheter och intryck att många människor fortfarande saknar bostad, att många alltjämt är trångbodda, att många fortfarande har en otillfredsställande standard och att hyrorna i nyproduktionen är höga. Jag tycker detta är argumentering nog och tror att det skulle vara lättare att lösa problemen, om vi erkänner att de finns. Målet för bostadspolitiken, att skaffa bra bostäder till rimliga priser, är bra. Det målet är vi också ense om. Vi är likaledes inom alla partier medvetna om att bostadssektorn bara är en del av samhället, en sektor som måste konkurrera med andra. Vad vi resonerar om är medlen och vägarna att nå målet. Och från vårt håll har vi förordat alternativa lösningar. Vi har presenterat dem i motioner och i reservationer till statsutskottets utlåtande. Vi tror att de lösningarna är bättre och att de snabbare kan leda till målet.

Herr talman! Statsrådet Holmqvist tyckte att jag såg litet väl snävt på frågan om småhusbyggandet, och han pekade bl.a. på barnens trevnad och barnens miljö över huvud taget. Det är alldeles riktigt att framhålla också den sidan av saken, även om jag inte är heit övertygad om att det argumentet väger så särskilt tungt. Statsrådet hänvisade till en undersökning från Danmark, som visar att miljön i stora egnahemsoch villaområden skulle vara torftig. Det är möjligt, jag har inte tagit del av den undersökningen. Men jag menar inte heller att vi skall bebygga stora delar av kommunerna med bara egnahem. Jag tror att det från många synpunkter är klokt att blanda boendeformerna. Och om man i ett mycket stort område har byggt enbart egnahem, så finns det ju där möjligheter att komplettera miljön med sådant som kan vara lämpligt för barnen.

Herr talman! Jag vill erinra herr Wennerfors om att det i första hand ankommer på kommunerna att planera för bostadsbyggandet och bestämma om man vill inrikta produktionen på småhus eller på större hus. Jag tror att vi med fördel kan låta den frågan avgöras på det kommunala planet. Det finns en del oroande tecken på att man i vissa kommuner inriktar sitt bostadsbyggande så att man går helt in för enfamiljshus, i föreställningen att man därigenom kan locka till sig mera välbeställda personer som skattebetalare. Åtminstone har vi sett en del exempel på det i Stockholmstrakten, där man möjligen kan befara att sådana spekulationer kan ha legat bakom planeringen. Självfallet är det olyckligt om kommunerna bara kan tillgodose medborgarnas efterfrågan på bostäder genom att hänvisa till egnahem, eftersom vi vet att sådana bostäder tyvärr är svåråtkomliga för sådana grupper som inte har möjligheter att själva göra en ekonomisk insats. Jag tror emellertid som sagt att denna debatt med fördel kan föras vidare på det kommunala planet. Sedan vill jag säga till herr Nilsson i Tvärålund, att vad jag gick emot var herr Nilssons önskemål att vi skulle fastlägga bostadsbyggnadsprogrammen för alla de återstående 200 kommunerna. Det är emellertid orimligt att tänka sig att vi, samtidigt som vi vill ha rörelsefrihet, skall kunna ge hållbara besked om vad de kommunerna skall få bygga framdeles. Jag har observerat att utskottet i sitt utlåtande har uttalat sig för att kommuner med projekt som kräver en längre planering bör få möjligheter att erhålla förhandsbesked. Jag tycker att detta uttalande från utskottet är välbetänkt, och jag skall gärna försöka medverka till att så sker. Men i och med detta har man väl också tillgodosett be hovet. Det kan väl nämligen hävdas att kommunerna, om de inte har några flerårsprojekt, inte heller kan ha så stort behov av att i förväg få besked om bostadslåneramen exempelvis för ett tredje eller fjärde år. Man skulle alltså på det sätt utskottet tänkt sig kunna tillgodose åtminstone de mera seriösa anspråk som kan ställas. Vad jag vänder mig mot är det förhållandet att herr Nilsson i Tvärålund tycks leva i den föreställningen att man, för att det skall vara någon mening med det hela, överallt måste lämna beskeden i förväg. Det finns orter vilka man får förutsätta befolkningsmässigt kommer att gå tillbaka och för vilka det vore fullständigt felaktigt att ha ställt ett bostadsbyggande i utsikt. Herr Nilsson gjorde sig vidare skyldig till en missuppfattning. Om vi från det ena året till det andra bestämmer oss för att producera 3 000—24 000 1ägenheter mindre än året dessförinnan, tas det självfallet hänsyn härtill vid fördelningen av kvoterna. I ett sådant fall skulie inte de småkommuner som blir över behöva drabbas. Det är ett felaktigt sätt att se på denna fråga.
Herr talman! Herr statsrådet och jag har tydligen helt olika uppfattningar om vad som är rimligt eller orimligt beträffande behovet av en långsiktig planering. Vi anser på vårt håll att det är orimligt att över 200 kommuner i vårt land, varav många faktiskt är expansiva om också inte i den mening som statsrådet och regeringen uttalade sig för i fjolårets statsverksproposition, som statsutskottet i år hänvisar till, inte kan få förhandsbesked. Vi anser att hela landet är i behov av en flerårsplanering, även kommuner som inte är att anse som statistiskt expansiva. De uttalanden som gjordes i fjolårets statsverksproposition är kolossalt negativa och nedvärderande för de kommuner som inte får möjlighet till sådan planering. Det vore utomordentligt bra om regeringen ändrade uppfattning i detta avseende, så att vi kan undvika en sådan negativ psykologisk effekt som redan inträtt i vissa fall. Ett nytt uttalande från regeringens sida borde vidare kompletteras med ett besked om att när vi får en preciserad lokaliseringsoch regionalpolitik bör de kommuner som därvid kommer i fråga tillgodoses genom tilldelning av rimliga bostadskvoter.

Herr talman! Under många år dominerades bostadsdebatten i vårt land av frågan om bostadsbristen. Så småningom kom debatten in på något andra områden. Den snabba stegringen av bostadskostnaderna tilldrog sig en allt större uppmärksamhet. Staten och i många fall kommunerna fick ingripa med s.k. bostadstillägg för att kunna bereda de ekonomiskt sämst ställda familjerna möjligheter till en acceptabel bostad. Bara i Storstockholm utgjorde kommunernas nettokostnad för detta stöd under 1969 cirka 23 miljoner kronor. Särskilt under det senaste året har vi alltmer börjat intressera oss för boendemiljön i mycket vid bemärkelse. Debatterna om Skärholmen och Tensta samt kring anbudstävlingen om Hallundaområdet i norra Botkyrka blev livligt uppmärksammade. Nu följs dessa diskussioner upp under delvis andra former men med livligt och växande engagemang från allmänheten. Boendemiljö är inte ett entydigt begrepp. Från att tidigare i stort sett ha gällt själva bostaden har begreppet nu vidgats till att omfatta även företeelser runtom och utanför bostaden, t.ex. trafiksituationen, lekplatser, fritidsområden och service. Utformningen av lägenheterna har diskuterats ganska mycket under senare år. Standardfrågan har då i regel ställts mot kravet på att om möjligt pressa hyreskostnaderna. I huvudsak har man gått fram på två vägar. Den ena vägen är att söka anpassa standarden i bostaden till konsumentens önskemål, d.v.s. man skall själv kunna välja hur pass mycket utrustning man vill ha. Möjligheterna att på detta sätt pressa boendekostnaderna är dock starkt begränsade. Det köpmotstånd som funnits har tvingat kommuner och byggherrar att slå in på en annan väg, nämligen att sänka den genomsnittliga bostadsytan i flerfamiljshus.

I den mån denna tendens uttrycker en önskan att ge det växande antalet hushåll med endast en eller två per soner en bättre bostadsstandard är utvecklingen lovvärd. På längre sikt måste vi dock komma ihåg vad herr Mundebo tidigare påpekat här i kammaren, nämligen att vi år 1965 enligt gängse normer hade ca 700 000 hushåll i detta land som var trångbodda. Det är en angelägen uppgift att med olika medel få bort denna trångboddhet, särskilt som de mest konsumtionssvaga grupperna kommer i kläm. Det bör dock påpekas att en sänkning av lägenheternas yta med några procent inte på samma sätt sänker hyreskostnaderna. Kostnaderna för själva lägenheten är endast en del av hela hyreseller boendekostnaden. Vi kommer i allt större utsträckning till en situation där båda makarna i en familj förvärvsarbetar. Kravet på olika grad av service stiger därigenom. Den främsta och viktigaste frågan gäller barntillsynen. En snabb och avgörande standardhöjning i fråga om tillgången på daghem är nödvändig. En av de svåraste stötestenarna i detta problemkomplex har varit den alltför ojämna kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Det större statliga stödet till barnstugorna hoppas vi skall stimulera kommunerna till en ökad produktion. Intressanta och helt nya grepp i denna fråga har tagits under de senaste åren. I en förortskommun till Stockholm håller man för närvarande på att bygga en helt ny stadsdel. Man kommer att pröva en form av samverkan mellan den obligatoriska skolan och barnstugorna, så att vissa klassrum avsedda för lågstadiet tidigareläggs ett antal år och då används som barnstugor. Genom en enkel och relativt billig ombyggnad kan lokalerna senare förvandlas till klassrum. Detta arrangemang är möjligt genom de speciella befolkningsmässiga förhållanden som råder i ett sådant område. I nybyggda bostadsområden finns i dag en tendens att samla så många ser vicefunktioner som möjligt till ett servicecentrum. På så sätt skapas möjligheter att få till stånd en mer integrerad användning av personal och lokaler. Önskvärt vore om öppethållandet av dessa servicecentra kunde förlängas. Den gällande affärstidslagstiftningen utgör tyvärr ett hinder. Relationerna hyra/inkomst har starkt efterfrågas är fritidslokaler av olika slag. Av ekonomiska skäl blir det allt svårare att få fram lokaler som står tomma under större delen av dagen för att intensivt utnyttjas under några kvällstimmar. På flera ställen har man nu gjort aktningsvärda försök att vid uppförandet av nya skolbyggnader få fram lokaler som även kan användas på fritid. Skolan skulle därigenom förvandlas från att vara en ren skola till ett kulturoch fritidshem. Vid en omsorgsfull och tidig planering kan en sådan integration ske utan större merkostnader för en kommun. Under alla förhållanden blir ju kostnaderna mycket blygsamma i relation till om separata lokaler skulle uppföras. I många nybyggda bostadsområden, främst i storstadsregionerna, har man mötts av klagomål över att olika slag av service varit dålig eller helt obefintlig när de första hyresgästerna flyttat in i ett område. Dessa klagomål kan i många fall ha varit berättigade. Var den gräns går som anger när det är ekonomiskt möjligt att hålla en acceptabel service i nya områden i fråga om affärer, daghem, trafik m.m. är nog omöjligt att ange. Genom en styrning av produktionen så att ett relativt stort antal lägenheter i första etappen färdigställs samtidigt skapas dock förutsättningar för ett någorlunda rimligt serviceunderlag. I många fall, särskilt när det gäller starkt expanderande kommuner, är en stor del av servicen en fråga om de ekonomiska ramar som kommunerna har att arbeta med. När kapitalmarknaden blir besvärlig får kommunerna allt svårare att klara nödvändiga och önsk värda följdinvesteringar. I dessa kommuner kommer en stor del av det skatteunderlag som skall täcka kollektiv service in först med två å tre års fördröjning. Det är ett problem som måste lösas. I Kommunförbundets tidskrift fanns för en tid sedan en artikel, som belyser förhållandena i en av dessa kommuner, Sollentuna i Storstockholm. I detta sammanhang bör nämnas att förslaget om en investeringsavgift på 25 procent kan medföra att ekonomiska möjligheter ej kommer att finnas för att i nya bostadsområden uppföra byggnader för service, t.ex. affärer, fritidslokaler m.m. Vi riskerar på så sätt att investeringsavgiften slår orättvist samtidigt som stora bostadsområden kan komma i en mycket besvärlig situation och bli helt utan väsentliga servicefunktioner. För att förhindra en sådan utveckling har vi, några folkpartister här i kammaren, motionerat om en generös möjlighet att under vissa förhållanden ge dispens. Om åtskilliga punkter i statsutskottets utlåtande har oenighet rått. En av dessa är frågan om fördelningen av hustyper. Reservanterna har här anfört att andelen småhus bör utökas. Småhusandelen av nyproduktionen ligger nu på ca 30 procent för hela riket. Denna andel varierar dock mellan olika delar av landet. I Storstockholms bostadsförsörjningsområde var andelen småhus av bostäder färdigställda 1969 endast 22,6 procent. Ändå innebär denna låga siffra en ökning i förhållande till tidigare år. År 1965 var andelen endast 19,0 procent. Inom Storstockholm har man dock insett värdet av ökat småhusbyggande, och under 1969 var 26 procent av påbörjade småhus. Bostadsstyrelsen har i sina petita utförligt redovisat skälen för att småhusen är en så eftertraktad bostadsform. Vid den avvägning som görs mellan småhus och flerfamiljshus bör så långt möjligt konsumenternas önskemål vara utslagsgivande. En utredning har år 1965 bedömt behovet av småhus till 46 procent av det totala bostadsbyggnadsbehovet åren 1960—1975. Tyvärr har vi inte ens kommit i närheten av denna siffra. Internationellt sett ligger andelen småhus på en låg nivå i vårt land; herr Wennerfors har tidigare i dag angivit en del siffror. Enligt folkpartiets uppfattning bör vi under de närmaste åren successivt kunna öka småhusandelen till ca 40 procent. För att nå detta mål har vi föreslagit att byggandet av styckebyggda småhus inte begränsas inom kommunernas årliga ramar utan att lån generellt skall kunna utgå, förutsatt att övriga lånevillkor är uppfyllda. Mot en ökad andel småhusbyggande har ofta anförts två skäl. Det första: Småhusen innebär stora lägenheter och är därigenom dyra och förbehållna en viss kategori konsumenter. Det andra: Småhusen kräver en kontant insats av pengar, vilket endast en begränsad grupp människor har möjlighet till. Mot det första av dessa resonemang kan invändas att småhusen inte alltid behöver vara stora och byggda för t.ex. barnfamiljer. Varför kan man inte i större utsträckning börja producera småhus för den snabbt växande gruppen små hushåll på en eller två personer? Även dessa människor bör ha möjlighet att välja bostadsform. Mot det andra argumentet vill jag anföra att ett rationellt småhusbyggande kan leda till att hyreskostnaderna i småhus åtminstone inte i väsentlig grad översteg dem i hyreshus. I många nya områden, även i Storstockholm, har man pressat den kontanta insatsen till 10 000 å 15 000 kr. Om insatsen gällt en lägenhet med bostadsrätt har flera kommuner på olika sätt hjälpt till med pengar, t.ex. genom ett borgensåtagande. Samma välvilja borde kunna visas i fråga om insatser till småhus. Ett utökat småhusbyggande skulle kunna leda till ett större utbud, en rationellare planering och längre serier och därigenom till pressade kostnader. På så sätt skulle småhus kunna erbjudas åt en allt större grupp familjer, och en större valfrihet skulle skapas på bostadsmarknaden. Initiativ i denna riktning har tagits under senare år. Tillkomsten av småhusstäder och liknande småhusområden har visat att det verkligen finns möjligheter att bygga småhus till en kostnad som är acceptabel för allt större grupper löntagare. Det borde också vara möjligt att i allt högre grad pröva förutsättningarna för att bygga småhus för uthyrning. Herr Bergman har tidigare polemiserat något mot denna tanke. På så sätt skulle emellertid ekonomiskt svaga grupper också kunna få större frihet att välja mellan hyreshus och småhus. De bostäder vi nu bygger och den boendemiljö vi i dag skapar kommer att påverka människors boende under flera årtionden. Det är angeläget att vi nu förutsättningslöst söker skapa förhållanden som inte kommer att upplevas som negativa och föråldrade redan om några år. Därför måste vi akta oss för att bara gå på längs gamla vägar. De ekonomiska faktorerna får inte uteslutande styra vårt samhällsbyggande, I allt större utsträckning måste vi söka utröna konsumenternas önskemål och inrikta produktionen därefter. Under 1960-talet har bostadsdebatten i alltför hög grad präglats av bristen på bostäder. Nu glider debatten snabbt åt annat håll. Det är väsentligt att den diskussion om boendemiljö som kommer inte blir en debatt om brist på miljö och service utan en positiv debatt med sikte på att skapa underlag och förutsättningar för en mer konsumentinriktad bostadspolitik.

Herr talman! Jag skall i huvudsak begränsa mig till en fråga som jag tycker spelat alltför liten roll i den diskussion som tidigare har förts mellan representanter för regeringspartiet och för de borgerliga partierna, nämligen frågan om den kraftiga stegringen av bostadskostnader och hyror, som faktiskt har blivit ett ekonomiskt och socialt problem. Jag skall ta min utgångspunkt i det bostadspolitiska program som nyligen har framlagts av hyresgäströrelsen i vårt land. Där heter det i en sammanfattning: ”Hyreskostnaderna i nyproduktionen mellan åren 1958 och 1968 har stigit med 100 4, varvid den största ökningen inträffade i mitten av 1960-talet på grund av den kraftiga byggnadskostnadsstegringen och förändringen i kapitalkostnaderna. Detta innebär att hyreskostnaderna stigit betydligt snabbare än konsumentprisoch byggnadskostnadsindex samt reallönerna. Relaionerna hyra/inkomst har starkt försämrats.

Jag vill för egen del tillägga att en av de väsentligaste hyresuppdrivande faktorerna har varit den höjda räntan. Det är enorma ränteutgifter som betalas varje år, och den höjning av räntan som regering och riksbank har genomfört innebär att miljardbelopp överförs från hyresgäster och egnahemsägare = till ägarna av penningkapital. Hyresgästernas riksförbund sammanfattar vad som hänt på hyresfronten under det senaste årtiondet så här: ”Utvecklingen under 1960-talet har medfört icke önskvärda bostadspolitis ka effekter. Mot slutet av årtiondet inträdde en krympning av lägenhetsytorna samtidigt som andelen små lägenheter i nyproduktionen ökade.

Det bör understrykas att det inte bara är i nyproduktionen som hyrorna har stigit och att ökningen av byggnadsoch bostadskostnader fortsätter i raskt tempo. Under 1960-talet har det genomsnittliga hyresläget höjts med cirka 50 procent. Enbart under de senaste tolv månaderna — från februari 1969 till februari 1970 — uppgår ökningen av bostadsposten i konsumentprisindex till 12 procent. I förra årets bostadspolitiska debatt kunde det påstås att index för byggnadskostnaderna stabiliserats och t.o.m. visade en svag nedgång. Det påståendet kan inte göras i dag. Sedan januari 1969 uppgår ökningen av byggnadskostnadsindex till 16 enheter och för enbart byggnadsmaterial till 18 enheter, räknat t.o.m. januari 1970. Herr Bergman fruktade ju också tidigare i debatten att det skulle bli ett genomslag i de totala kostnaderna på grund av denna utveckling. Statsutskottet berör praktiskt taget inte alls dessa svåra problem i sitt utlåtande om bostadspolitiken. De lyste i huvudsak med sin frånvaro i regeringens förslag på det bostadspolitiska området. Är kanske förklaringen till denna blindhet att söka däri, att regeringen och riksdagsmajoriteten — och däri måste man i denna fråga inräkna de borgerliga partierna — medvetet driver en politik i syfte att pressa upp bo stadskostnaderna i förhållande till andra priser? Man går mer och mer ifrån den sociala bostadspolitiken. Den kalla affärsprincipen får ta herraväldet. Vad herr Bergman tidigare sade om de gynnsamma villkoren för byggmästarna i vårt land understöder dessa omdömen. Markspekulation och högräntepolitik omöjliggör faktiskt rimliga bostadskostnader. Det var intressant att höra att de borgerliga partiernas representanter i debatten föreföll betydligt mer nöjda efter inrikesministerns inlägg än efter herr Bergmans. Hur skall man lösa problemet att tillförsäkra medborgarna rymliga hälsobostäder till en hyra som inte tar en orimlig andel av inkomsten? Det grundläggande anser vi vara att man börjar angripa själva spekulationsmaskineriet och bryter med hela den nuvarande affärsoch profitinställningen på bostadsområdet. Detta förutsätter ingripanden på en rad olika fält: 1. Bostadsmarken bör överföras i kommunal ägo. Det är det enda sättet att effektivt bekämpa markspekulationen. 2. Alla hyreshus bör ägas av kommunen eller av kooperativa organisationer. Endast på det sättet kan man garantera en godtagbar fördelning av bostäderna och genomföra principen om hyra i förhållande till inkomsten. 3. All kreditgivning tas över av staten och ordnas lämpligen genom inrättandet av en bostadseller samhällsbyggnadsbank. 4. Den höga räntenivån måste sänkas och bostadskrediter ges mot särskild, låg och fast ränta. 5: Byggnadsmaterialproduktionen överförs i allmän ägo. Åtgärder på detta område är desto mer nödvändiga sedan de stora affärsbankerna skapat sina block med kontroll av mark, krediter, byggande, byggnadsmaterial och bostadsförvaltning. 6. Servicehus eller servicecentra måste finnas i alla större bostadsområden och allaktivitetshus i varje stadsdel. Bostadskonsumenterna måste garanteras ett större inflytande i stadsplaneoch miljöfrågor. Inrikesministern sade tidigare i dag i samband med diskussionen om småhusbyggandet, att det var torftiga miljöförhållanden för barnen i egnahemsområden. Han avsåg då möjligheten att utöva olika aktiviteter. Jag kan inte gå in på någon värdering av det uttalandet, men jag vill ställa en fråga som jag tycker är berättigad med anledning därav: Hur är det då, herr inrikesminister, i de flesta hyreshus? Har barnen där några möjligheter att utöva aktiviteter och få utlopp för sin fantasi? Vi känner ju till denna totala brist i hyreshusen på servicelokaler, lokaler i vilka både barn och vuxna kan vistas på sin fritid. Apropå hyreshusen skall jag inte ta upp herr Wennerfors” uttalande, att »vänstern» — som han uttryckte sig — betraktade de människor som bor i småhus som asociala. Herr Wennerfors” uttalande var så barockt att det inte förtjänar något bemötande. Vänsterfolk lär bo i både hyreshus och småhus. Men det problem som kvarstår att lösa är, att ägarna till stora villor för närvarande är i hög grad gynnade genom möjligheten till ränteavdrag. Det är ett problem som man på allvar måste ta itu med. Vi har i en särskild motion till årets riksdag som behandlas i samband med <skattepropositionen ställt kravet — som vi tror är nödvändigt — att man begränsar möjligheten till ränteavdrag över huvud taget. Jag tänker alltså inte bara på räntor som avser skulder för bostadshus — man kan inte göra en sådan kategoriuppdelning — utan man måste över huvud taget begränsa rätten för personer med stora förmögenheter att göra ränteavdrag som faktiskt gynnar dem i en rad avseenden jämfört med både hyresgäster och skattebetalare i allmänhet. Åtgärder för att pressa ned byggnadsoch bostadskostnaderna anser vi alltså måste ställas i förgrunden. Men de måste kompletteras med en hyreskontroll som garanterar att kostnadssänkningarna fullt ut slår igenom i hyrorna. De höga hyrorna har framtvingat en diskussion om åtgärder för att genom olika former av bostadsbidrag göra det möjligt för familjer med låga inkomster att över huvud taget få råd att hyra en modern lägenhet med den utrymmesstandard som måste anses vara ett minimum. Det bör observeras att denna debatt gäller vanliga löntagarinkomster och alltså inte kan begränsas till mindre grupper. Hyresgäströrelsen anser för sin del att högst 20 procent av hushållsinkomsten skall behöva disponeras för en nyproducerad lägenhet. Tidigare uppställdes som bekant 20 procent av en genomsnittlig industriarbetarlön som gräns, och den målsättningen förefaller mig fortfarande vara den rimliga. Ett återställande av en godtagbar relation mellan hyra och inkomst kan emellertid inte säkras genom socialpolitiska åtgärder. I sista hand går även bostadsbidragen till spekulanternas fickor. Huvudlinjen måste vara beslutsamma åtgärder för att pressa ned själva bostadskostnaderna. Bostadstillägg kan emellertid vara nödvändiga som en övergångsåtgärd liksom för speciella kategorier. Bl.a. vill vårt parti ha en bättre garanti för att folkpensionärerna skall få ordentliga bostadsbidrag i alla landets kommuner. Det är tre av den kommunistiska gruppens motioner som föreligger till avgörande i detta sammanhang. En gäller krav om statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet, en annan begränsning av den statliga långivningen till fastigheter som byggs på samhällsägd mark, en tredje gäller en ökning av anslaget till lånefonden för kommunala markförvärv till 50 miljoner kronor. Jag kan inte finna att statsutskottet kunnat anföra några som helst vägande skäl mot dessa förslag. Frågan om en statlig totalfinansiering av byggandet har man nu skjutit framför sig i flera år med allmänt välvilliga uttalanden, samtidigt som man söker andra vägar med garanterat sämre resultat. Jag tycker att det är på tiden att statsutskottet bestämmer sig för att också i praktiken genomföra vad man säger att man principiellt ansluter sig till. Att kommunerna behöver större resurser för att kunna bedriva en aktiv markpolitik är också klart dokumenterat. Man kan inte uttala sig i allmänhet om att en aktiv markpolitik är nödvändig och önskvärd och vägra att ge kommunerna de penningmedel som behövs för att de skall kunna genomföra en sådan aktiv po Llitik. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till motionerna 1:80 och IT: 89, 1:479 och 1II:535, I:480 och II: 534.

Herr talman! För egen del vill jag nalkas dessa frågor utan att vara alltför självsäker när det gäller hur problemen skall lösas. Man har väl litet var i dag fört debatten ungefär på det sättet. Vi är medvetna om satt här finns mycket stora bristfälligheter. även om onekligen i många avseenden en framgångsrik bostadspolitik förts under åtskilliga decennier brister det ändå mycket. Medlen, möjligheterna, resurserna räcker ingalunda till för att i en handvändning klara av återstående brister. Det är väl endast en av talarna som har haft fullt klart för sig hur allt skall lösas och som har dragit upp ett program i några få punkter som skulle klara av det hela. Det är herr Hermansson. Det är väl emellertid ganska få som tror att problemen löses på det sättet. Han konstaterar att vanliga löntagare ingalunda kan betala de hyror som det i dag ställs anspråk på utan att de måste ha stöd i betydande omfattning. Vi kommer väl i alla fall till den faktiska situationen att någon alltid skall betala.

Det är givet att räntan spelar en enorm roll. Utskottet har inte sagt så mycket om räntans roll i sammanhanget. Det är i och för sig inte statsutskottets tredje avdelning som i samband med bostadspropositionens behandling skall handlägga den mycket stora frågan om räntans roll när det gäller kapitalförsörjningen, en fråga som går igen i så många sammanhang. Men det är alldeles uppenbart att situationen med den som det förefaller permanent höga räntan är en ytterligt allvarlig ingrediens när det gäller att diskutera bostadsfrågorna. Jag gjorde en del anteckningar under statsrådets och herr Bergmans anföranden som jag tänkte kommentera. Inrikesministern påpekade att invandringen betyder oerhört mycket när det gäller att ordna bostadsförsörjningen.

Jag vill först påpeka när det gäller den stora invandringen att det samtidigt sker en mycket obetydlig ökning av den inhemska befolkningen. Det finns ju en allt klarare tendens att befolkningen stagnerar i antal om den inte fylls ut med en betydande invandring. I och för sig skulle alltså inte invand ringen — annat än möjligtvis på kort sikt — ha någon så betydande inverkan på behovet av bostäder. Den andra delen av inrikesministerns uttalande var egentligen intressantare. Om man bättre hade kunnat utnyttja befintlig arbetskraftsreservy — kvinnlig arbetskraft och äldre arbetskraft — skulle man, sade han, kunnat klara även bostadsfrågorna lättare. Ja, här kommer vi in på de lokaliseringspolitiska sammanhangen.

Jag hoppas att jag vågar tolka hans inlägg på det sättet. Jag antecknade inrikesministerns syn på torftigheten i egnahemsområdena, men jag antecknade också att de erfarenheter han hade att redovisa byggde på förhållandena i Danmark och att han inte hade några uppgifter att komma med från vårt eget land. Därför kanske man bör avstå från att diskutera ämnet; det är ju den svenska bostadspolitiken, och inte den danska, som vi skall diskutera här i dag. När statsrådet säger att någon mättnad på bostadsförsörjningssidan, så att vi skulle kunna väsentligt skära ned bostadsproduktionen under den närmaste tiden, inte föreligger, tror jag näppeligen att någon reser invändning mot det påståendet. Det är alldeles uppenbart att det fortfarande råder mycket stora brister innan vi nått målsätt ningen: tillräckligt rymliga bostäder av tillfredsställande kvalitet.

De som bor i denna miljö måste rimligtvis vara på det klara med att det ändå inte kan vara samhällets avsikt att människorna för någon längre tid skall behöva bo så. Det är statistiskt bevisat att andelen moderna bostäder på de mindre orterna ute i landet fortfarande är ganska låg, att bristfälligheterna i utrustning är mycket stora etc. även den bostadsräkning som är avsedd att äga rum inom den närmaste framtiden och som väl kommer att presentera ett färskt material kommer säkerligen att visa att det fortfarande återstår utomordentligt mycket innan man åstadkommit en hygglig bostadsmiljö för alla.

Emellertid utgår man ju vid realiserande av bostadsprogrammet från en fördelning på kommunblocken. Man frågar sig därför, om statsrådets avsikt är att hela kommunblock i detta land skall försättas i den situationen att det inte blir något bostadsbyggande där, därför att blocket som helhet visar en nedåtgående tendens befolkningsmässigt sett. Det gör i själva verket ett mycket stort antal kommunblock, och det är ju fak tiskt förutsättningen för att en rad andra kommunblock skall kunna få en ökad befolkning, eftersom folkökningen i landet, vilket jag var inne på tidigare, ju är relativt blygsam, invandringen till trots. även om en hel region befolkningsmässigt går tillbaka, är det alldeles klart, att där finns behov av inte bara reparationer av de gamla husen utan även en nyproduktion av i allmänhet rätt väsentlig omfattning. Om man inte något så när kontinuerligt inom rimlig tid förnyar den bebyggelse som finns, blir det ju en ren förslumning av hela området. Det är därför vi så hårt har velat trycka på att det beslut, som fattades för några år sedan om att även småhusbyggandet skulle kvoteras, har verkat mycket olyckligt för många mindre orter i vårt land. Det har strypt den bebyggelse som är nödvändig för att man skall kunna överleva.

En sådan kvotering medför för många orter nära nog stopp för en utveckling av orten. Även om den utvecklingen inte är av någon mera expansiv karaktär, är det väl meningen, att dessa bygder i vårt land skall få leva vidare. Statsrådet talade vidare om att han ställde sig välvillig till en parlamentarisk utredning om utformningen av bostadspolitiken i stort för framtiden. Det var i och för sig att hälsa med tillfredsställelse. Däremot ställde han sig avvisande till att parlamentariker över huvud taget skulle knytas till lånesystemets utformning. Det, menade han, vore ingenting för politiker, utan det vore enbart en teknisk fråga. Beträffande paritetslånens utformning, som ligger i stöpsleven — det har tillkallats en enmansutredare för detta — vill jag inte påstå att den utformning de fick tidigare var helt lyckad. Det skall jag gärna erkänna, fastän jag var med som utredare. Men jag vill till parlamentarikernas försvar säga, att vi styrdes i allra högsta grad av teknikerna vid utformningen av det förslag som riksdagen i alla fall tämligen enhälligt antog. Låt mig sedan gå över till några reflexioner i anslutning till herr Bergmans anförande. Herr Bergman gick inledningsvis till hårt angrepp på herr Wennerfors med anledning av dennes synpunkter i fråga om småhusen. I och för sig kan jag förstå detta eftersom jag själv i viss mån reagerade mot herr Wennerfors” alltför hårda argumentering och satsning. Men i slutet av sitt anförande använde ju herr Bergman beträffande småhusen samma språk, fast i omvänd riktning, och argumenterade mycket hårt mot småhusens förmånsställning. Herr Bergman påstod att det framför allt är den nuvarande utformningen med avdrag för gäldränta som gör att intresset för småhusen är så stort. Herr Bergman sade vidare att det vid en konferens i Folkets hus för en tid sedan hade presterats bevisning, och denna åberopade han nu här i kammaren. Det är klart att det vid handläggningen av de här frågorna hade varit intressant, om herr Bergman dragit argumenteringen i statsutskottets tredje avdelning så att ledamöterna fått ta del av den. även om vissa av oss var inbjudna till Folkets hus innebär inte detta samma möjligheter till behandling som om argumenten tagits upp där de närmast borde höra hemma, d. v. s. i tredje avdelningen i statsutskottet, som handlägger bostadspolitiska frågor. Men herr Bergman nämnde där ingenting om saken. Herr Bergman talade om, att ett allmännyttigt företag producerat en rad småhus för uthyrning, men uthyrningen hade inte lyckats, utan man hade måst sälja husen. Möjligheten att dra av ränta vore den verkligt stimulerande faktorn då det gällde att skapa intresse för småhusen. Men jag tror inte man skall bortse från att själva ägandet är en inte oväsentlig drivkraft i sammanhanget. Oberoende av politisk uppfattning sätter man värde på att äga den egna bostaden, inte bara att eventuellt ha en bit av den utan att äga den helt. Man vill ha möjlighet att så småningom uppnå detta mål genom att amortera lånen, och detta är som sagt utan tvivel en utomordentligt väsentlig faktor då det gäller intresset för de egna hemmen. Men enligt min mening har vi inte någon bättre form för sparande än det tvångssparande som amorteringen på det egna hemmet i alla fall innebär. Jag tror att vi på allt sätt bör försöka ge stimulans.

Nu blir i alla fall en ägare av en större villa betydligt upptaxerad, vilket man inte får bortse från i detta sammanhang. Herr Bergman förde ett mycket intressant resonemang om produktion och förvaltning av fastigheter.

Om så varit skulle vi inte behövt en sådan skrivning som i varje fall tre partier i utskottets avdelning har enat sig om när det gäller frågan om att placera hyresgäster i fastigheterna. Det visar ju ändå att samhällets ansvar kan brista även utanför de rent privata räjongerna. Det var vi ock så medvetna om, och det var det som gjorde att vi från centern och folkpartiet ansåg oss kunna stödja de socialdemokratiska intentionerna att se över bestämmelserna för anvisning av lägenhet. Herr talman! Här har redan ordats åtskilligt i denna fråga, och jag skall sluta med vad jag här anfört. De yrkanden som vi har från vårt håll har herr Nilsson i Tvärålund tidigare redogjort för, och jag ber att få ansluta mig till dem.
Herr talman! Jag är smickrad över att herr Andersson i Knäred lyssnade på mitt tidigare anförande, även om han kanske inte gjorde det så särskilt uppmärksamt på alla punkter. Beträffande de olika företag som förvaltar bostadsfastigheter sade jag nämligen inte att privatpersoner som äger och hyr ut lägenheter är »skumma» eller att allmännyttiga och kooperativa företag är ädla. Jag försökte karakterisera de mål och uppgifter som skilda företagstyper har och sade då att det fanns vinstbestämda och självkostnadsbestämda företagstyper. Jag har aldrig använt orden skum eller ädel i det sammanhanget. Sedan brukar man ofta med villaägandet förknippa föreställningar som låter bra. Man talar t.ex. om sparande, vilket är felaktigt i sammanhanget. Det är i stället fråga om lån. Villaägarna är en av Sveriges största låntagargrupper. När en villaägare betalar på sitt lån, säger man att han sparar. Det gör han inte. Han sliter på huset. Och därför måste han betala av på lånet, så att det blir mindre. När han slutligen säljer huset får han mera för det, men det beror inte på hans egen insats utan på att samhället har växt och efterfrågan på villor har ändrats. Där rör det sig alltså om en kapitalplacering. Det är naturligtvis värdefullt att få den fördelen oavsett politisk hemvist — som herr Andersson i Knäred uttryckte det. Men det är ingen bostadssocial uppgift att skaffa objekt som hjälper till att öka den personliga förmögenheten. Och framför allt är det inte fråga om ett sparande, även om man ofta använder det ordet i sammanhanget. Jag skilde mycket starkt på villaägande och att bo i småhus. Att bo i småhus kan vara en mycket bra boendeform för människor under en viss tid av deras liv, men det är inte säkert att det är den mest passande boendeformen för alla. Och man kan inte bygga småhus i alla samhällen. Men vi bör se till att möjligheten att bo i småhus också finns. Att äga en villa är däremot en helt annan sak. Där gäller det att placera sitt kapital eller att skaffa sig en ökad förmögenhet, inte genom sparande utan därigenom att samhället växer och gör det möjligt för villaägaren att avyttra det hus som han egentligen har slitit ned.
Herr talman! Herr Bergman medger nu att det kanske inte är så stor skillnad mellan de allmännyttiga, de kommunala och de privata företagen annat än i vad gäller den långsiktiga målsättningen. Det var egentligen det han ville framhålla. Det är möjligt att det föreligger en ideologisk skillnad när det gäller målsättningen, men vad det var fråga om var hur det hela fungerar i nuet och under den närmaste framtiden. Jag konstaterar att det förefaller som om herr Bergman och jag därvidlag vore överens. Det resonemang som herr Bergman för om att intresset för villaägandet framför allt är motiverat av att det föreligger möjligheter att göra stora vinster vid försäljningen är väl i och för sig riktigt. Men i detta sammanhang kommer vi in på ett helt annat problem, nämligen inflationen och rege ringens fullständiga misslyckande när det gäller att klara penningvärdet, och det skulle vi ju inte i och för sig diskutera i dag. Det är inte villaägandet som sådant som skapar vinsterna, utan det är den inflationistiska utveckling som är en följd av misslyckandet i strävandena att bevara penningvärdet.

Herr talman!

Så Iyder klämmen i den nämnda motionen. Anledningen till att vi har väckt denna motion är att det såvitt vi förstår kommer att finnas ett betydande antal fastigheter, vilka många människor vill förvärva men där detta ofta stöter på patrull på grund av nuvarande lånebestämmelser. Det gäller olika slag av fastigheter men i första hand mindre jordbruksfastigheter som är till salu men som inte omfattas av den statliga lånegarantin för förvärv av jordbruksfastigheter. Inte heller kommer de att utnyttjas i rationaliseringssyfte. I många delar av landet har det framkommit ett betydande intresse för förvärv av bestående egnahem. Många vill rusta upp sådana och förvandla dem till fullt moderna bostäder. Genom förbättrade kommunikationsmöjligheter har det för många blivit lättare att färdas mellan bostadsorten och arbetsplatsen. Det är också många som sätter mycket stort värde på att bättre kunna utnyttja fritiden genom att bo något längre från sin arbetsplats. Jag sade att många av ifrågavarande fastigheter finner köpare men att försäljningen ofta stöter på patrull. Det är i många fall unga människor som är intresserade av att förvärva sådana fastigheter, men de har ofta inte medel till den kapitalinsats som fordras härför, eftersom de vanliga lånen inte räcker så långt. Utskottsmajoriteten har i sitt utlåtande på tre rader avvisat motionens krav. Utskottet uttalar att det enligt dess mening inte finns skäl för att begära den i motionerna föreslagna utredningen. Jag vet inte vad utskottets. majoritet grundar detta sitt ställningstagande på, men det kan ju hända att utskottets talesman, herr Bergman, så småningom talar om det — ifall nu detta är möjligt. Jag har ett exempel från en kommun i mitt hemlän, där det inom lantbruksnämnden gjordes en undersökning år 1968. Det gäller i stort sett mindre jordbruksfastigheter, bestående av 3—5 hektar odlad jord och med en liten skogsareal på 15—20 hektar. År 1968 fanns det 314 sådana fastigheter som man räknade med skulle bli till salu under den närmaste femårsperioden. Ungefär hälften av ägarna till fastigheterna var över 60 år, och ca 175 av dem ansåg att försäljningen inte skulle komma att ske till någon nära anhörig. Av de 314 fastigheterna var 65 helrenoverade, medan 125 var medelgoda. Här finns alltså ett bostadsbestånd som successivt blir ledigt, och det är vår bestämda uppfattning att det är både ett enskilt och ett samhälleligt intresse att tillvarata dessa kapitalresurser. Inte minst är det angeläget att resurserna tas till vara med hänsyn till att det ofta är svårt för mindre och medelstora orter att få en ordentlig tilldelning av den bostadskvot som delas ut till länen i de fall utdelningen inte sker centralt. I den kommun jag åberopat finns alltså dessa fastigheter, som successivt kommer att bli till salu. Det är en eller på sin höjd en och en halv mil till en — som vi bedömer det och enligt vad utvecklingen visar — expansiv ort där det finns arbete. Det är möjligt att man gör andra värderingar när man ser saken med myndigheternas ögon. En stark utveckling inom näringslivet är emellertid på gång och det finns många unga människor som vill förvärva fastigheterna men som inte kan göra det på grund av att de nuvarande lånemöjligheterna inte omfattar dessa fastigheter. Utskottet skriver på s. 19 i sitt utlåtande något som jag tycker är mycket egendomligt: »Utskottet erinrar om att lån försöksvis kan utgå till förvärv av fastigheter som inlösts av staten.> Jag tycker att denna koppling saknar relevans. Det är ju ytterst få fastigheter av detta slag som staten har förvärvat och som låneformen kan prövas på. Om jag inte missminner mig är möjligheterna härvidlag begränsade till några få län. Utskottet skriver vidare att lån för ombyggnad ingår i lånesystemet. Men skall man bygga om gäller det ju att först ha förvärvat fastigheten, och det är ju just för att ett sådant förvärv skall kunna ske som vi begärt denna förändring. Här har tidigare talats om värdet av att människorna får göra ett fritt val — jag tror det var fröken Ljungberg som uttryckte saken så. Jag vill livligt instämma i dessa tankegångar, men jag måste samtidigt säga att det förvånar mig att vissa talare yttrar sig om detta fria val. När jag läser reservationen finner jag nämligen att varken fröken Ljungberg eller herr Wennerfors står antecknade på denna — en reservation som går ut på att möjliggöra detta fria val för människorna. Det är viktigt för den enskilde att ett fritt val kan göras, och miljösynpunkterna kommer in i bilden. Jag vill knyta an till vad som tidigare sagts om miljövården.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

Herr talman! Under höstdebatten om bostäderna 1969 påtalade jag en del besvärligheter på bostadsmarknaden, bl.a. de svårigheter som uppstår i saneringsområden när man ställer familjer med små ekonomiska resurser inför svåra omställningsproblem i fråga om deras bostadsförhållanden. Fastighetsägarna utnyttjar beklagligtvis inte nuvarande möjligheter till upprustning och modernisering av de äldre bostadsområdena i någon större utsträckning, trots att förutsättningar för sådana moderniseringar betydligt förbättrats. 1960-talet är ett decennium vid vars slut vi nödgas konstatera ett ökat spänningsförhållande mellan hyrorna i nyproduktion och låginkomsttagarnas betalningsförmåga. Bostadsproducenterna har fått en tankeställare när det plötsligt börjat kärva till sig på sina håll. År 1969 stod en del lägenheter tomma, inte bara i avflyttningsområden utan också på bristorterna. Felspekulation i fråga om lägenhetsstorlekar eller bristande insikt om hur mycket folk vill och kan betala för sina bostäder var orsaken därtill. 12 procents hyreshöjning har inträffat på några år. Glädjande nog har ett visst omtänkande skett. Våra byggmästare och byggnadsorganisationer har börjat diskutera lägenheternas storlek och utrustning, det har blivit en mera genomtänkt bostadsplanering över huvud taget och man har mera ingående undersökt möjligheterna att pressa ner kostnaderna för bostaden. Jag vill ställa tre problem under belysning och jag börjar då med ett par frågor. De är riktade till både byggare och de politiska partier som i dag kritiserar bostadspolitiken. Varför kan man inte i den välbehövliga saneringsdriven ta större hänsyn till möjligheterna till modernisering och upprustning i det äldre bostadsbeståndet? Siktar man till en bostadssegregation? Varför vill man inte utnyttja de statliga lånen? Varför använder byggmästare för att få byggnadstillstånd den taktiken att de först signalerar att de ämnar bygga med statliga lån, varpå de backar ut från den inställningen och begagnar en finansiering som ställer hyresgästerna inför mycket svåra ekonomiska problem? På senaste tiden har jag under tre veckor undersökt en del moderniseringar, i främsta hand i Malmö, och jag kan presentera en del siffror av intresse i fråga om kostnaderna för en modernisering i det äldre bostadsbeståndet. Flera äldre bostadsfastigheter har moderniserats i full utsträckning. Det gäller fastigheter med goda grunder och som är stabilt uppförda, belägna i stadens centrum, vilket innebär att hyresgästerna sluppit belastas med de dyra kommunikationskostnader som uppkommer när man är nödsakad att hyra i långt ut belägna nya bostadsområden. Även om vi har fullt klart för oss att en del äldre fastigheter både skall och behöver saneras, är vi efter dessa besök inte lika övertygade om att alla äldre fastigheter ovillkorligen skall rivas. En del renoveringar och moderniseringar som kunnat genomföras har visat sig vara helt till fyllest för att berättigade anspråk på komfort och trivsel inom en rimlig hyresnivå skulle kunna uppfyllas. När nu staten står till tjänst med renoveringslån till acceptabla räntor och möjligheter dessutom finns att hos hyresgästerna få ut en ersättning för en genomgripande modernisering, borde det väl komma i gång en omfattande verksamhet på detta område. Tyvärr är så inte fallet. Trots att möjligheter nu står till buds för en förståndig fastighetsägare att sätta i gång med en modernisering, går man den andra vägen: man säljer huset så dyrt som möjligt och lämnar plats för rivningar och uppförande av nya fastigheter. Men det blir skyhöga hyror, speciellt i centrumläge. Nyuppförda lägenheter betingar hyror på 100—125 kr. per kvadratmeter, i Stockholm och Göteborg betydligt högre. Dessa centrumlägenheter är omöjliga att disponera för hyresgäster med begränsade ekonomiska resurser. Däremot har bostäder i välbelägna äldre fastigheter, som helt renoverats och försetts med god modern standard — t.o.m. tvättstuga, torkrum och fritidsrum — kunnat produceras för 70 —75 kr. per kvadratmeter, och detta utan statliga lån. Många av dessa lägenheter är ett fynd både för ensamstående och för familjer, inte minst genom sitt centrumläge som betyder en hel del för människor, vana att bo i dessa stadsdelar. Om man hade använt de statliga lånen och, ännu mer, om ett kommunalt saneringsbolag hade haft hand om uppgiften och fullt utnyttjat de statliga lånemöjligheter som nu står till buds vid ett omändringsarbete, skulle hyrorna ytterligare ha kunnat pressas nedåt. Jag vet att det skulle betyda 10—15 kr. mindre per kvadratmeter; jag har räknat ut det. Erfarenheterna från bl a. Örebro visar också på detta. Men även enskilda fastighetsägare och byggmästare skulle i större utsträckning än nu kunna ägna sig åt ett. effektivt upprust ningsarbete och bl.a. genom sina möjligheter till inköp av modern utrustning bidra till minskad hyreskostnad. När staten i dagens läge i viss utsträckning bromsar nyproduktionen genom investeringsavgiften, kunde det vara skäl för byggmästarna att ägna saneringsverksamheten och upprustningen av äldre bostäder större uppmärksamhet. Det talas ju om att de enskilda byggmästarna gör så fina insatser, och här har de ett utsökt tillfälle att visa hur duktiga de är. Men det gör de inte. I dag lönar det sig med en modernisering eller ombyggnad. Fröken Ljungberg sade att det är nödvändigt med konkurrens. Ja visst, men börja då på detta område! Här är konkurrensmöjligheterna fullständigt fria. Ni kan sätta i gång när ni vill. Rivningar är inte längre det enda tänkbara alternativet, sedan fastighetsägarna genom den nya hyreslagstiftningen, som trädde i kraft 1969, fått ökade möjligheter att ta ut kostnaderna för förbättringsarbeten. Tidigare har man från fastighetsägaroch byggmästarhåll påtalat hyreslagens spärrar mot hyresjusteringar och omöjligheten att få ekonomisk gottgörelse på grund av hyresregleringslagens konstruktion. Nu har detta förhållande ändrats, nu finns det plats för en modernisering av det äldre bostadsbeståndet och en justering av utgående hyror. Den kritik som tidigare riktats mot hyresregleringslagen faller platt till marken, när man nu ställs inför klara alternativ som ger goda bostadslösningar och rimliga hyror. Nu är det inte ekonomiska svårigheter som tornar upp sig, utan man har på sina håll satt spekulationen i förgrunden, en spekulation som är iögonfallande. Man säljer i stor utsträckning goda, äldre fastigheter, och köparen tömmer dem och begär rivningstillstånd för uppförande av nya fastigheter — mycket dyra sådana, eftersom försäljningspriset har varit upptrissat. Framför allt gäller detta förhållande den in re stadskärnan. Risk föreligger uppenbart för att man skapar en bostadssegregation. Grupperingar av hyresgäster med goda ekonomiska möjligheter uppstår, placerade i städernas centrum eller i områden av parkkaraktär. Undersökningar som står till förfogande både hos Stockholms stads fastighetskontor och hos statistikkontoret i Malmö visar på denna utveckling. Detta sker i en tid då man börjar tala om jämlikhet inte minst i bostadsfrågan. Så här skriver fastighetskontoret i Stockholm i sin utredning: »Den nu aktuella undersökningen påkallades av det förhållandet att det kunde befaras bli en stor övervikt av svårplacerade bostadssökande i stadens eget bostadsbestånd med risk för en koncentration av olika sökande till vissa fastigheter och bostadsområden. Denna icke önskvärda segregation kan leda till vidare social förslumning av bostadsmiljön. Denna som det tycks medvetna uppdelning av olika medborgare är i högsta grad olycklig.» Vi hade i stor utsträckning kommit bort ifrån den tidigare uppdelningen av pensionärer och barnfamiljer i speciella grupper, och i den nya bostadspolitiken hade man, glädjande nog, kunnat spränga in dessa grupper i den pågående nya bostadsproduktionen utan gruppindelningar. Låt oss vid saneringen av innerstäderna utnyttja de möjligheter som står till buds. Dessa är dels att modernisera och ändra främst 1930 och 1940-talens fastigheter, som ligger väl till i stadsplanehänseende rent byggnadstekniskt och där man kan nå rimliga hyreskostnader, dels att i större utsträckning tillvarata de statliga lånemöjligheter som nu finns. Jag vill övergå till det andra avsnitt som är av betydelse. Det har på åtskilliga håll inträffat att enskilda bostadsföretag eller byggmästare först sökt statliga lån och av den anledningen erhållit byggnadstillstånd men sedan backat ut och ordnat lån på annat sätt. I dessa fall har hyresgästerna fått sitta emellan. De från början preliminärt satta hyrorna har höjts och på grund av att det dröjt kanske några år innan hyrorna fastställts har hyresgästerna fått stora hyresskulder retroaktivt. Jag kan med en rad exempel belysa detta, men jag nöjer mig med ett aktuellt fall i Stockholm. Den preliminära hyran höjdes från 65 till 74: 27 kr. per kvadratmeter. Hyra med statliga lån 70 kr. per kvadratmeter. Hyra med privat lån 86:25 kr. per kvadratmeter. Det rör sig, som ni alla förstår, om ett hus som byggdes för flera år sedan, närmare bestämt 1965 — hyrorna är ju betydligt högre nu. Hyran skilde sig alltså med 16:25 kr. per kvadratmeter mellan statlig och privat finansiering. Jag tror att man ännu bättre kan illustrera vad det betyder för den enskilde hyresgästen om man säger att månadshyran var kalkylerad till 490 kr. men genom ändringen kom att sluta på 604 kr., en höjning med 114 kr. i månaden. Eftersom lägenheten hade bebotts sedan den 1 januari 1965 blev det dessutom en hyresskuld på 5 040 kr. Byggmästaren protesterade på följande sätt: »För mig personligen innebär penningsparandet ingenting alls ekonomiskt, men hela det statliga lånesystemet är inte bra för någon. Mina hyresgäster har ingen glädje av det. 1975 blir de statliga lånen dyrare än de privata.» Det är byggmästarens protest mot det statliga lånet. Hur man än tolkar detta är det nödvändigt att man får klart för sig lånens innebörd. Herr Mundebo sade att vi inte har presenterat några alternativ till paritetslånen. Nej, men det har ingen annan heller gjort. Det finns två alternativ och dem kan vi redan nu presentera: antingen går man tillbaka till hyressubventioner, och det vill inget borgerligt parti vara med om, eller också höjer man hyrorna. Jag vill gärna ha besked om vilket av dessa alternativ man väljer — det kan vara bra att veta i denna debatt. Det är viktigt att man får en någorlunda rimlig inflyttningshyra, och paritetslånen är bra för hyresgästerna. Jag är fullt klar över att byggmästarna inte vill ha de statliga paritetslånen — de försvårar spekulationerna om man inom tio år vill sälja ett hus. Då går det betydligt lättare med privata lån, men inte gagnar dessa hyresgästerna. Byggmästarnas handlingssätt kan inte på något sätt försvaras om de i utgångsläget begär statliga lån och av den anledningen får byggnadstillstånd. Det måste vara felaktigt att de sedan ändrar hela lånesystemet till gagn för sig själva men till skada för hyresgästerna. Jag kan inte beteckna det lindrigare än som ett smart tillvägagångssätt för att gagna egna intressen. Det måste vara samhällets sak att se till att sådant stävjes och att kontrollen blir effektivare i fråga om byggnadstillstånd och lånens konstruktion. Det måste finnas garantier för att den preliminära hyran inte avsevärt överstiger den slutliga och att det skapas en trygghet beträffande det ekonomiska åtagande som hyresgästerna ställs inför. Den nya hyreslagens bestämmelser om förstagångshyrornas prövning är en viktig lagdetalj, och § 55 kan förhindra oskäliga hyror och retroaktiva återbetalningar. Men denna paragraf har ingen inverkan på hus som färdigställts före 1969. Så några ord om stadsplanefrågor. Jag noterar med största tillfredställelse såväl statens som planverkets och dess chefs uppfattning att hyresgästerna enligt gällande lag bör få mera att säga till om i fråga om inflytande över stadsplaneringen. Det är på tiden att de som skall bo i bostadsområdena och betala kostnaden även har en möjlighet att i god tid påverka utformningen av stadsplaner och miljö. Den sekretess och det hemlighetsmakeri som nu vidlåder stadsplanearbetet och som på vissa håll har kommunalt stöd är det av största betydelse att gå till angrepp mot och försöka få en ordentlig insyn över hela linjen. Det är ett led i kampen för jämlikhet att hyresgästerna i god tid får säga sin mening om och inverka på utformningen av bostäder, bostadsmiljö och serviceanläggningar. Jag utgår ifrån att inrikesministern sympatiserar med denna uppfattning och ansluter sig till tanken att hyresgästerna bör beredas tillfälle att i högre grad än nu delta i stadsplaneringen på ett mycket tidigt stadium. Jag är tillfredsställd över statsutskottets skrivning med anledning av motionen II: 765 av herr Hellström m.fl. beträffande översyn av anvisningsnormerna för kommunal bostadsförmedling i syfte att främja en allsidig social sammansättning av de boende i olika bostadsområden. Jag är själv medmotionär i denna fråga och tror att det är i högsta grad nödvändigt att det vidtas åtgärder i motionens syfte. Herr Wennerfors sade att detta inte är möjligt. Låt mig då säga att jag i tjugo år varit ordförande i fastighetsnämnden och bostadsförmedlingen i Malmö. Vi har där tillämpat ett sådant system med mycket gott resultat. Vi har givit bestämda besked att de statliga lånen skall kombineras med denna anvisningsmöjlighet, men vi har också träffat en frivillig överenskommelse med fastighetsägareföreningen om en tilllämpning av detta system. Det går alltså bra, om den goda viljan och ambitionen finns hos kommunerna att gå in för sådana lösningar. Det finns alltså ingen ursäkt för att man vill komma ifrån detta. Även beträffande motionen II: 738 av herr Björk i Påarp m.fl., till vilken jag anslutit mig, kan jag notera en positiv skrivning av utskottet. Jag tror att det vore värdefullt om :bostadsstyrelsen uppmärksamt följde frågan om en li beralisering av bestämmelsen angående behovsprövning vid ansökning om bostadsförbättringslån. Jag tror att det kommer att leda till goda resultat om man följer upp denna fråga på det sätt som utskottet föreslår. Med anledning av utskottets positiva skrivning har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Svenning utelämnade en sak när det gäller möjligheterna att få paritetslånen att fungera, nämligen frågan om att åstadkomma en rimlig räntenivå här i landet. Det är den viktigaste förutsättningen. Finge vi en rimlig räntenivå skulle paritetslånen fungera tillfredsställande. Jag begärde emellertid ordet med anledning av vad herr Svenning sade i början av sitt mycket intressanta anförande, nämligen i fråga om verksamheten för att åstadkomma förbättringar av bostäderna i de äldre bostadsområdena. Herr Svenning pläderade varmt för tanken att dessa bostäder skall rustas upp i större utsträckning i stället för att man helsanerar dessa områden, d. v. s. river ned dem och bygger nytt till kostnader som de gamla hyresgästerna inte kan betala. Det finns en reservation till utskottsutlåtandet, i vilken hela oppositionen inom statsutskottet helt ansluter sig till herr Svennings synpunkter i detta avsnitt, och jag ber herr Svenning begrunda, om det inte kunde vara klokt att rösta för reservationen 13.

Herr talman! När det gäller saneringsmöjligheterna vill jag erinra om att det har tillsatts en kommitté som jag är mycket glad över. Herr Andersson i Knäred tillhör den själv. Jag följer med största uppmärksamhet kommitténs arbete, och jag har också sett direktiven, som jag hoppas att man följer så noggrant som möjligt. Jag vet att kommittén reser till olika platser — man har besökt också Malmö — för att se vad som behöver göras. Det är helt naturligt att vi har stort intresse av att ni snarast lägger fram era resultat. Min önskan är att kommittén framlägger delförslag, så att man så snabbt som möjligt kan börja lösa vissa viktiga problem. Herr Mundebo talade om paritetslånen. Efter den väldiga kritik ni har riktat mot paritetslånen under ett halvt eller rättare ett helt år tycker jag ändå att ni nu skulle ha haft tillräckligt med tid på er för att föreslå ett alternativ. Varför är det alltid vi som skall framlägga förslagen, som ni sedan skall titta på? Gör ett förslag själva — det tycker jag skulle vara hälsosamt. Ni har ju varit så kritiska och fördömt systemet; nu är ni beredda att under vissa omständigheter acceptera det. Framlägg ett konkret förslag och kom inte med undanflykter. När det gäller bostadssegregationen vill jag bara säga att Malmö har haft det moraliska modet att tala om bostadssegregationen och till och med att göra kommunala undersökningar, bl a. beträffande Österhus, som vi sedan presenterat resultatet av. Det skulle vara mycket bra om andra städer gick liknande vägar. Vi har öppet talat om problemet, och vi kommer att fullfölja den linjen. I Österhus har vi satt i gång en stor sanering och är redan i färd med att göra vettiga och bra lägenheter där. Jag tror att herr Wennerfors har att söka de väldiga segregationsproblemen på närmare håll.
Herr talman! Nej, herr Svenning är fullständigt fel underrättad. Vi har inte gjort några andra bedömningar om paritetslånesystemet än så till vida att vi medverkade vid beslutet om dess tillkomst 1967. Icke i någon partimotion, icke i något partiprogram, icke i något uttalande från partiets sida, icke heller i motioner vid detta års riksdag eller i reservationer till statsutskottets utlåtande har vi gjort några bedömningar om paritetslånesystemet. Det enda uttalande som nu har gjorts är det jag gjorde i förmiddagens debatt och som jag citerade i min replik för en stund sedan.
Herr talman! Jag kan utan vidare säga att en som är ute och reser — om jag får använda det uttrycket — i detta ärende är herr Mundebo. Jag har nämligen alltid studerat bostadsfrågor na och gör det fortfarande. I en rad folkpartitidningar har man tagit heder och ära av både upphovsmännen till paritetslånet och paritetslånets utformning. Det är ganska tydligt att i det uttalande som herr Mundebo gjorde visar att folkpartiet i alla fall har klart för sig, att det borde finnas något alternativ men inte för dagen vill presentera något sådant. Vad jag underströk var att om man anser denna fråga så värdefull och så viktig i dagens diskussion så skulle man kunna presentera något annat förslag och inte vänta på att andra gör det.

Herr talman! Politik är att vilja, har en numera alltmer världskänd statsman sagt. Ett annat sätt att uttrycka det kan vara att politik bygger på värderingar. Men värderingar måste vila på en grund av fakta om man inte skall spela hasard med <skattebetalarnas pengar eller ett lands ekonomi. Under tidigare århundraden eller årtionden har det kunnat sägas att svårigheterna att skaffa fram tillräckliga fakta har varit orimligt stora, ibland oöverstigliga. Men ju längre vi kommer i utvecklingen, bl.a. med datateknikens hjälp, desto orimligare blir det att ha värderingar som huvudsaklig grund på praktisk politik. Jag hade förra veckan i denna kammare anledning kritisera det förhållandet att vi saknar tillförlitlig statistik över frekvensen av studieavbrott, vilket alltså inte beror på bristande möjligheter utan på bristande intresse för att skaffa fram faktaunderlag. Den motion som jag har väckt i fråga om prognosarbetet beträffande bostadsproduktionen, II: 789, är ett uttryck för samma kritik. Utan tillgång till omfattande prognoser blir en debatt om bostadsbyggandets omfattning och inriktning bara en fråga om tyckande. En politisk viljeinriktning ligger till grund för utformningen av svensk bostadspolitik, nämligen en hård centralstyrning och en hyresreglering. Inom oppositionen har vi år efter år kritiserat den socialistiska inriktningen och vi gör så även i dag. Det bör poängteras att man genom en sådan politik gör det utomordentligt svårt för sig när det gäller att bedöma om man bygger rätt, tillräckligt eller eventuellt för mycket. De för regeringspartiet tvivelaktiga företeelserna fri konkurrens i produktionen och fri marknad har dock den fördelen att de rätt snart och ganska lätt ger en god bild av ett faktiskt läge. På en bostadspolitik, där marknadsmekanismerna helt har satts ur spel, måste kraven på tillförlitliga prognoser och genomarbetade analyser ställas mycket högt eftersom bilden ju där påverkas just av styrningen. Åtskilliga utredningar har gjorts beträffande den framtida byggnadsverksamheten, både officiella och inofficiella. En del uttrycker pessimism inför framtiden, andra optimism. Det torde vara riktigt att karakterisera det mesta som tro och inte vetande.

Man anser sig bland dem som hyser farhågor kunna konstatera att Sverige redan har passerat den siffran och att vi säkerligen närmar oss 10 procent, med den produktion som nu pågår och den som kommer att startas i år. Antalet hushåll ökar med ca 40 000— 50 000 per år. Nyproduktionen bör alltså hålla sig kring den siffran för att det inte skall uppstå brist. Till den siffran skall då läggas en reserv för standardförbättringar i gamla hus, som under tiden måste utrymmas, samt för en viss totalsanering, d.v.s. rivning. Om jag har förstått bostadsstyrelsens siffror rätt, sträcker sig dock rivningsambitionerna vida utöver 5 procent. Propositionens nybyggnadsprogram går också långt utöver ett på det sättet uppskattat behov. Det bör kanske betonas att möjligheterna att få syn på den reserv som finns är mycket små när vi har det utomordentliga system att dölja den som heter hyresreglering. Ett känt förhållande, t.ex. från ransoneringar under kriget, är att reglerat varuområde skapar en överefterfrågan. Om det förhåller sig så beträffande bostäderna är svårt att säga. Ovedersägligt är dock att bostadsförmedlingarnas siffror inte är ägnade att ligga till grund för ett program beträffande bostadsbyggandets omfattning utan mycket ingående analyser av siffrorna, och där har man ännu bara gjort en början. På senare år har det uppträtt ett hyresoch köpmotstånd som kan förefalla oroväckande. Enligt bostadsstyrelsens undersökningar är siffrorna på ännu efter tre månader outhyrda lägenheter i nyproducerade flerfamiljshus med statslån i stigande. År 1967 var siffran 3 procent, år 1968 var den 5,4 procent. Det finns också toppar i dessa siffror: i Göteborg var siffran för första halvåret 1968 12 procent. — Det redovisas i propositionen att svårigheterna var störst i kooperativa företag. Här var siffrorna 4,9 procent år 1967 men 8,6 procent år 1968. Det förhållandet, att motståndet var mest uttalat beträffande trerumslägenheter och större, har tagits som intäkt för en förmodan att kostnaderna varit en avgörande faktor. Såvitt jag har mig bekant har man emellertid inte närmare undersökt, om det verkligen förhåller sig så. Någon undersökning över det totala antalet tomma lägenheter har inte gjorts; en på området sakkunnig har sagt mig, att det kan röra sig om mellan 10 000 och 100 000 lägenheter. Frågan om hur svenska folket disponerar de bostäder som blir över i förhållande till antalet hushåll är alltså obesvarad. Detta är alltså farhågor hos representanter för byggmaterialindustrin, hos representanter för såväl allmännyttiga bostadsföretag som kooperativa och enskilda. Enligt de uppgifter jag har hört är man allvarligt oroad. — Naturligtvis är också detta tro och inte vetande. Regeringen delar inte dessa farhågor. För att belysa att man också därvidlag rör sig på ganska osäker mark vill jag citera ur ett föredrag av planeringschefen i finansdepartementet Erik Höök, vilket han höll vid Byggherreföreningens årsstämma i maj 1969, en årsstämma där huvudtemat var just dessa farhågor för en snabb och oväntad minskning i byggefterfrågan. Erik Höök fann en drastisk nedgång knappast trolig. Han sade: »Den fortgående ökningen av bostadsytan per familj, saneringsbehoven, en fortsatt omflyttning till och mellan tätorter betyder säkerligen en efterfrågesituation som inte motiverar spådomar om en krasch. För kommunernas del — de är ju en annan storkonsument av byggnader och anordningar — tyder inte planerna på någon snabbt sjunkande efterfrågan. I fråga om industribyggnader, vägar, byggnader för andra statliga ändamål, för handel etc. finns väl inte heller skäl för antaganden om ett kraftigare bortfall.» Det bör uppmärksammas att inrikesministern i dag använde — helt välbetänkt enligt min mening — uttrycket »jag tror» upprepade gånger, när han diskuterade om vi bygger för mycket eller just nu precis lagom. Byggnadsindustrin är en nyckelindustri. Det är därför ganska intressant att få veta vem som har rätt, vad som är sanning. Investeringarna inom byggnadssektorn motsvarar ungefär det belopp som den svenska industrin exporterar för. Riskerar vi nu en byggkris? Vad händer om vi får en kris? Vi vet att bara en liten åtstramning förorsakar en betydande arbetslöshet bland byggnadsarbetarna. Och återverkningarna sprider sig mycket snart till sidofacken, leverantörer och fabrikanter. Den största risken för att något oförutsett skall ske inom byggsektorn gäller bostadsbyggandet. Desto större anledning är det att fortsätta och vidga prognosarbetet och att, så länge inte betydligt säkrare och välanalyserade prognoser finns, hålla en hög beredskap genom att analysera vad som skulle hända byggnadsarbetarkåren och byggnadsindustrin, om de som yppar farhågor skulle få rätt — då kommer vi nämligen att stå inför betydande problem. Det har i många år talats om att bygga bort krisen — vi vet inte i dag, om vi inte i stället håller på att bygga oss till en kris. Jag finner det egendomligt att utskottsmajoriteten tar så lätt på denna allvarliga fråga. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 2.